Fru talman! Det är väl intressant att vi får en välgörande debatt också inom partierna i sådana här viktiga frågor. Jag har naturligtvis mycket lättare än Per Westerberg att förstå det som Camilla Sköld Jansson här framför. Jag har mycket stor förståelse, bl.a. när hon säger att det naturligtvis är väldigt många i det här landet som oavsett nivån på aktieposterna kommer att ha väldigt svårt att vara med i introduktionen och som i och med det ställs utanför. Samtidigt är det på det sättet att gör man ingenting åt det statliga Telia är risken väldigt stor att starka konkurrenter allvarligt kommer att kunna skada det statliga bolaget, minska dess värde och på så vis sätta både staten och Telia med dess anställda i en väldigt svår position. Vi måste alltså ge Telia möjlighet att konkurrera på lika villkor. Då behövs det ekonomiska resurser som jag inte tror går att hitta i den statliga budgeten. Jag tror inte heller att vi kan gynna ett av företagen på marknaden. Att Telia nu lyckas bra, att vi får ett brett ägande och att vi klarar teknikutvecklingen i Sverige tror jag också är viktigt för vår möjlighet att försvara den gemensamma välfärden.
Fru talman! Det finns ju inget bredare ägande än ett samhälleligt ägande där vi alla är delaktiga. Sedan är problemet i den här frågan - inte minst sett från arbetarrörelsens håll - att man inte har haft ambitionen att se hur man kan utveckla sitt statliga ägande. Tvärtom utgår man från en EMU-anpassning. Man genomför de små stegens politik med avreglering, bolagisering och konkurrensutsättning. Sedan hamnar man i den diskussion som Beijer nu står i: För att konkurrensutsättningen ser ut på det här sättet har vi bara detta välja på. Jag menar att arbetarrörelsen skulle göra precis tvärtom. Vi skulle sätta oss ned och fundera. Nu har vi ett statligt ägt Telia. Hur kan vi på bästa sätt se till att vi via detta ägande utifrån en demokratisk aspekt och en mångfaldsaspekt kan använda ägandet till något positivt för samhällsutvecklingen i stort? Det är min bestämda åsikt att dessa lösningar finns om ambitionen finns.
Fru talman! Det är riktigt som Camilla säger att det naturligtvis åligger arbetarrörelsens olika delar att utveckla sin strategi när det gäller statligt ägande. Det finns säkert fortfarande en hel del kvar att göra åt våra ståndpunkter där. Men samtidigt är det ju så att vi lever i en situation där vi väldigt tydligt ser att det statliga bolaget nu behöver stora ekonomiska resurser. Vi har dem inte i budgeten. Vi måste se till att bolaget kan konkurrera med övriga spelare på marknaden, och vi måste se till att det inte blir uppköpt av utländskt kapital. Då tycker jag nog att man får säga att det här kanske är den offensiva vägen för att utveckla det statliga bolaget i den bransch som Telia befinner sig i.
Fru talman! Behovet av kapital hänger ju samman med vilken målsättning man har med bolaget. Återigen menar jag att vi har ett ansvar att sätta oss ned och fundera på en annan inriktning än vinstmaximering och att Telia ska bli ytterligare ett sådant bolag som redan finns på marknaden. Det tillför ju ingenting när det gäller mångfald. Dessutom är det ju så att Telia är basen, grunden för en ekonomisk demokrati. Om man jämför med att man i Sveriges riksdag fattar beslut om sänkningar av ersättningsnivåer i socialförsäkringssystem etc. så är det ett riksdagsbeslut som med en gång kan ändras. Men hur kan vi återställa ett demokratiskt ägande när vi avyttrar en så stor verksamhet som exempelvis Telia? Det är en mångårig politisk kamp som ligger bakom detta, och med ett beslut i riksdagen genomför vi ett systemskifte som kommer att vara oerhört svårt att återställa.

Fru talman! Jag har med stort intresse tagit del av interndebatten i Vänsterpartiet om klassisk marxism kontra nymarxism i Lennart Beijers tappning. Jag vill, fru talman, i slutet av denna debatt ändå göra några konklusioner. Lite chockerad blir jag när de gamla marxistiska, kommunistiska, termerna kommer fram från Vänsterpartiet; att det är det statliga ägandet som i praktiken är allena saliggörande, att det är det som skapar välståndet och att det finns andra värden än att skapa lönsamhet i företag. Jag vill faktiskt betona att hela västvärlden, hela Europas utveckling och välstånd inom de stora folkliga grupperna har skapats genom en fri ekonomi under ett demokratiskt styrelseskick. Det har skapats unikt och spridits i stora delar av Asien och Amerika och på många andra ställen. I dag möter det enligt min uppfattning egentligen inget allvarligt motstånd i sina grundprinciper. Sedan diskuterar och träter vi om ett antal delar beträffande hur man förvaltar detta. Jag har väldigt svårt att tro och förstå att man vill återgå till det gamla kommunistiska systemet med statligt teleägande där man inte värderar olika typer av konkurrens mellan olika företag och det som skapar utveckling. Telia och avregleringen av telemarknaden skapade i början av 90-talet grunden för hela den revolution av den nya ekonomin som har blivit en sådan enorm framgång för skapandet av nya jobb. Vi har dragit till oss den främsta kompetensen inom teleoch IT-områdena, och vi har även fått en enorm utveckling inom välfärdsskapande och nya värden, i nya företag, ny kunskap och ny teknologi. Det är de här delarna som har varit framgångsrika, och det är det som denna del, den mer marxistiska delen, av Vänstern egentligen motsätter sig. Fru talman! Jag trodde att jag hade sju minuters talartid på mig, men jag har missuppfattat det. Därför vill jag bara konkludera med att säga att jag anser att detta är ett felaktigt sätt att resonera och att det är något chockerande att man ånyo för fram denna typ av frågor i kammaren.

Fru talman! Per Westerberg är chockerad över att det är viktigt med folkligt inflytande. Han är chockerad över att det kan vara en demokratisk aspekt i att man har ett statligt ägande där Sveriges riksdag, de folkvalda, har det största inflytandet. Han är chockerad över min syn på att offentlig sektor är en viktig motor i samhällsekonomin. Han är chockerad över att sjukvård, offentlig skola, offentliga satsningar på utbildning och vägar är viktiga för tillväxten. Jag tycker att det omvända är chockerande, att man inte inser det viktiga i att ha en samhällsägd offentlig sektor och att man inte inser hur beroende näringslivet faktiskt är av dessa strukturer. Hur tror Per Westerberg att det skulle se ut i t.ex. mitt län, Jämtlands skogslän, utan ett offentligt åtagande av vägar, skola, utbildning, osv.? Hur ser det samhället ut?

Fru talman! Först och främst diskuterar vi i denna debatt inte offentlig sjukvård eller andra delar, utan vi diskuterar statliga företag och deras utveckling - den fria ekonomin, den fria konkurrensen som skapat välfärden för de stora massorna i Europa, i USA, i stora delar av Asien och i en allt större del av de forna kommunistiska länderna och delvis i de alltjämt kommunistiska länderna. Det är det som vi debatterar. Och det som skapar värdena är fria privatägda eller privatiserade företag som lever i öppen konkurrens och på att skapa nya värden, vinster, och därmed välfärd för det stora flertalet. Jag tror att det finns förutsättningar för att det ska finnas även privata alternativ i konkurrens inom sjukvård och i andra delar. Men jag förnekar på intet sätt att det finns delar som ska vara i offentlig regi, och det tror jag att Camilla Jansson Sköld också är väl medveten om är den moderata ståndpunkten. Men det gamla klassiska kommunistiska kravet på statligt ägande är för mig något chockerande. Det trodde jag att vi hade avfört från dagordningen.
Fru talman! Det vore intressant att höra Per Westerberg utveckla Telias roll när det gäller t.ex. Ericssons utveckling. Har det inte haft någon betydelse att skattebetalarna via sina skattemedel har bidragit till forskning, teknikutveckling, exportgarantier och också till att faktiskt köpa produkter från Ericsson? Menar moderaterna att Telia inte har någon som helst positiv inverkan på Ericsson?
Fru talman! Så länge de gamla monopolen var tvungna att vara monopol, i och med att tekniken gjorde så, har naturligtvis samverkan mellan privata företag och viss offentlig verksamhet haft inverkan på bägge och skapat en bra telemarknad i Sverige och bra telekommunikation och konkurrens och även utvecklat Ericsson. Men när vi diskuterar det som har skapat den unika utvecklingen inom informationsteknologi och tele i Sverige är det avregleringen och konkurrensen bland teleoperatörerna, där Telia är ett bland flera företag, som har skapat värdena. Vi har också goda exempel från både Finland och Danmark med en mycket stark utveckling. Det är ju därför som vi vill gå till marknaden med Telia, för att ge detta företag med dess anställda större möjligheter att utvecklas. Och det är därför svårt att förstå att man återfaller till gammalt kommunistiskt tänkande med mycket av klockarkärlek till enbart statligt ägande.

Fru talman! Finansutskottets betänkande 26 handlar om moderniserade kapitaltäckningsregler. Kapitaltäckningsregler syftar till att banker och kreditinstitut ska ha ett kapital som motsvarar minst 8 % av de riskvägda placeringar och fordringar för vilka de har ansvaret. Riskbedömningen går till så att dessa multipliceras med 0 %, 20 % eller 100 %. I den proposition som vi nu behandlar föreslår regeringen att AP-fondernas riskvikt ska sänkas från 20 % till 0 %. Skälet till detta är att riksdagen i samband med beslut om inkomstgrundad ålderspension m.m. beslutade att fondstyrelserna ska vara statliga myndigheter. När vi för några veckor sedan här i riksdagen fattade beslut om AP-fonden i det reformerade pensionssystemet så stiftade vi också en lag om detta. I 1 § står det: I denna lag finns bestämmelser om fem från varandra oberoende statliga myndigheter som förvaltar medel inom försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Dessa är Första, Andra, AP-fonderna är således en del av staten och kan inte gå i konkurs eller ställa in betalningarna. Därför anser utskottet att det är riktigt att AP fonderna ska ha samma riskvikt som fordringar på staten, dvs. noll. I den moderata motionen anförs att riskvikten även i fortsättningen ska vara 20 % för Sjunde AP fonden. Man säger att det annars blir en konkurrensfördel när fonden ska uppta lån. Man ska komma ihåg att det är låneinstitutet som ska hålla kapitaltäckningen och alltså binda kapital för de risker som inte finns. Det är svårt att se det kloka i detta. Argumentet om att Sjunde AP-fonden skulle ha favörer på lånemarknaden är inte heller detta relevant, eftersom AP-fonden är skapad till att placera och förvalta kapital och inte låna medel. Utskottsmajoriteten anser därför att även detta skäl är mycket svagt, eftersom upplåningen kan bedömas bli ytterst begränsad och därmed också konkurrensfördelen. En risk finns naturligtvis, och det är att staten skulle föra en sådan ekonomisk politik att den skulle bli konkursmässig. Men det är väl ändå inte troligt efter de ekonomiska lektioner och lärdomar som vi har fått under 90-talet. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 26 och avslag på reservationen. Jag vill också säga några ord om det särskilda yttrandet från kristdemokraterna, inte minst med tanke på den debatt som vi har haft här på morgonen. Kristdemokraterna säger i det särskilda yttrandet att bara det faktum att AP-fonden är en statlig myndighet är en konkurrensfördel. Fru talman! Så kan man också se på statlig verksamhet.

Fru talman! Det faktum att vi missade att anmäla oss till debatten före kl. 17 i går har gjort att debattordningen har blivit den omvända, vilket kan skapa förvirring för den som ofta följer den här typen av debatter. Vi har i en reservation påpekat det faktum att Sjunde AP-fonden har blivit en statlig myndighet och att vi anser, fullt i analogi med vad Lisbet Calner nu faktiskt sade, att principen om konkurrensneutralitet är viktig. Som framgick av ordväxlingen under det tidigare ärendet tillhör jag ett parti med principer. Och vi vill hävda denna princip även i detta fall. Jag kan dock instämma i Lisbet Calners slutsats, att det må vara en viktig princip men att det förmodligen aldrig kommer att betyda något i realiteten, eftersom det mycket riktigt är så att Sjunde AP fonden knappast ska bli en stor låntagare utan snarare en förvaltare av pensionsmedel. Och därför kommer förmodligen inte det scenario som beskrivs att utspela sig vid några nämnvärda tillfällen. Jag vill ändå med detta korta anförande yrka bifall till den reservation som finns i betänkandet.

Fru talman! Det händer mycket inom psykiatrin för närvarande. De lagar som senast antogs, 1991, behöver redan förbättras. Två lagar berörs - dels lagen om sluten psykiatrisk vård, dels lagen om rättspsykiatrisk vård. Den proposition som ligger bakom dagens betänkande medför en rad förbättringar, t.ex. en ökad förekomst av stödpersoner inom den slutna vården. Vidare gäller det reglering av permissionsverksamheten och behandlingen av de intagna. Härvid berörs en rad rättsfilosofiska problem som dock inte närmare diskuteras i vårt betänkande men de här diskussionerna är inte nya. Redan i antiken talade man om den fria viljan. Personer som led av psykiska sjukdomar handlade inte av fri vilja och kunde därför inte ställas inför ansvar för sina gärningar. Att en person handlat av fri vilja var en förutsättning för straff. Rätten att straffa inskränktes till de "tillräkneliga" brottslingarna, varmed avsågs personer som ägde en fri vilja. De som var "otillräkneliga" saknade en fri vilja och kunde inte ådraga sig någon skuld och skulle inte straffas. De var inte moraliskt ansvariga. I de länder där tillräknelighetsbegreppet lever kvar orsakar det fortfarande kontroverser mellan läkare och jurister. Rättspsykiatrins historia är i och för sig mycket intressant men det skulle kanske föra för långt att här gå in på fler detaljer. Ett enda exempel ska jag dock ta. Carl XIV Johan skrev ett brev år 1826 där det stod bl.a. att "om en brottsling uppgavs ha varit vansinnig vid gärningens begående och fråga om hans befriande från ansvar uppstod, så skulle domstolen infordra läkares intyg om hans sinnesbeskaffenhet. Sedan sådant intyg inkommit, skulle domstolen överlämna samtliga handlingar i målet till sundhetscollegiet och avvakta dess yttrande innan domen fälldes". Detta kan man sätta i relation till hur man även i dag har diskuterat om Socialstyrelsen i vissa av de här ärendena skulle ha sista ordet för att få en någorlunda jämn bedömning av de här ärendena. I detta betänkandet finns det en rad förslag som stärker tryggheten och säkerheten för både de vårdade och allmänheten. Liksom tidigare kommer problemen av att det är mycket svårt att avgöra hur farlig en psykiskt sjuk person är. Även efter långvarig kännedom kan det vara en kvalificerad gissning att avgöra hur farlig en viss person är. Ännu svårare kan det vara att avgöra om en psykiskt sjuk person kommer att återfalla i en tidigare brottslighet eller inte. Vid många tillfällen har man inte kunnat avgöra detta, varför en psykiskt sjuk brottsling släppts alldeles för tidigt och återfallit i svåra brott. Av denna anledning anser vi moderater att kriminella som överlämnas till rättspsykiatrisk vård som huvudregel ska få en tidsangivelse avseende minsta strafftid som ska avtjänas. Skulle man bedöma att en psykiskt sjuk person tillfrisknat innan denna tid gått ska han avtjäna resterande tid i ett vanligt fängelse. Vid intagning av psykiskt sjuka enligt lagarna om psykisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska en vårdplan upprättas. Enligt propositionen ska det inte längre vara möjligt att ge långa permissioner till vårdtidens slut. Detta förefaller vara en utmärkt ordning. Permissionerna har ju diskuterats väldigt mycket under senare tid i medierna. Vi moderater anser att häktade som genomgår psykiatrisk vård eller undersökningar inte ska ha möjlighet till permissioner. Det nuvarande systemet fungerar här bra. Tiderna förändras. För varje tidsepok anser man alltmer att användningen av tvångsåtgärder bör minska och patientens rättstrygghet ökas. Dessa tvångsåtgärder som föreligger även i dag får naturligtvis inte användas om patienten frivilligt medverkar till vård. Sådana åtgärder måste också stå i rimlig proportion till vad som avses med åtgärden i fråga. Dessa delar i propositionen ställer vi moderater oss bakom. Man måste ta största möjliga hänsyn till patienten så att han eller hon inte utsätts för onödig kränkning av integritet och värdighet. En del beslut angående den intagne ska i fortsättningen avgöras av domstol. Vi anser att den överklaganderätt som föreslagits av Tvångspsykiatrikommittén för chefsöverläkaren bör genomföras. Det finns föga anledning att tro att chefsöverläkarens beteende kommer att ändras om han får möjlighet att överklaga domstolens beslut. Enligt moderaternas mening bör de befogenheter som tillkommer läkare vid omhändertagande av patient, och utskrivande av vårdintyg, följa med kompetens och utbildning inte bara därför att vederbörande läkare har en viss arbetsgivare. Genom flerläkarbedömningar och prövning i domstol kan rättssäkerheten ändå garanteras. Till sist: Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 4 under mom. 11.

Fru talman! Att ha ett dolt handikapp - eller funktionshinder, som man numera säger - kan många gånger vara mycket svårare än att ha ett synbart funktionshinder eftersom allmänheten inte kan förstå eller ta hänsyn till ett funktionshinder som man inte ser eller känner till. Många gånger får den som har ett dolt handikapp själv göra omgivningen uppmärksam på sitt problem. De som drabbas av psykiska problem i en sådan omfattning att de räknas som funktionshindrade har hamnat i en situation som många gånger är mycket svår. Trots att alla kan drabbas av psykisk sjukdom är det här ett sjukdomstillstånd som de flesta även i dagens samhälle talar ganska lågt om. Sällan eller aldrig hör man någon tala om sin psykiska sjukdom eller om de behandlingar som vederbörande utsatts för. Lika sällan talar någon om sina anhörigas sjukdom i sådana här fall. Detta är det verkligt dolda handikappet - ett funktionshinder som drabbar många och som borde få större uppmärksamhet. De drabbade borde få ett bättre stöd och en bättre hjälp. Det gäller t.ex. att garantera den psykiskt funktionshindrade ett boende, som vi föreslagit, och hjälp i samband med de problem som kan uppstå kring boendet. Det är inte ovanligt att psykiskt funktionshindrade återfinns i gruppen hemlösa. Situationen för den här gruppen är mycket speciell eftersom de här personerna, till skillnad från dem som drabbas av somatiska åkommor, kan tvingas till vård och kan tvingas till medicinering och till olika former av behandling. Tvångsvård är något som man tyvärr tvingas ta till i vissa situationer. I många fall räddar tvångsvården livet på de sjuka. I andra fall hjälper det här den som drabbas av ohälsa att komma igen. Frågan är bara om vi inte skulle kunna minska på tvångsvården om de med begynnande eller återkommande problem fick bättre hjälp och stöd i ett tidigt skede. Det finns utan tvekan mycket att göra när det gäller den förebyggande vården på det här området. Fru talman! Vi i Miljöpartiet anser att det är bra att möjligheterna att få stödperson utökas för den som tvångsvårdas och att uppdraget som stödperson ska kunna fortgå en tid efter det att vården avslutats. Vi tycker också att det är viktigt att stödpersonen efter patientens önskemål har rätt att närvara vid alla möten som den tvångsvårdade har med läkare eller annan personal. Det borde också finnas goda möjligheter att få en stödperson innan läget blir så katastrofalt att man måste ta till tvångsvård. Det är ett mycket stort ingrepp i en människas liv att ta in honom eller henne till tvångsvård, att tvångsmedicinera patienten, att spänna fast patienten i bälte eller att genom tvång använda sig av elchockbehandling. De nämnda tvångsmetoderna är och ska, som jag ser det, alltid vara ifrågasatta. Metoderna måste återkommande följas upp och utvärderas. Jämförelser måste också göras mellan olika vårdgivare i landet för att finna och stimulera de behandlingsmetoder som medför minsta möjliga tvång. När det gäller bältesanvändning och elbehandling så finns det delade meningar både bland vårdpersonal och patienter huruvida de här behandlingarna är bra eller dåliga för patienten. Det finns patienter som beskriver att de har haft stor nytta av elbehandlingen, och att den har varit det enda som har hjälpt dem. Andra beskriver sin rädsla och skräck för behandlingen och upplever att deras liv har förändrats på ett negativt sätt av behandlingarna. Vi anser att elbehandling aldrig ska ske under tvång. I Miljöpartiet anser vi att bältesanvändning och elchockbehandling, som är ifrågasatt, aldrig får användas på barn eller ungdom under 18 år. Fru talman! Vi har också tagit upp frågan om vårdnadskostnader och kostnader för tvångsmedicinering. Vi anser att all vård och medicinering som ges under tvång - vård som patienten inte önskat sig - ska vara avgiftsfri. I dag kan landstingen själva besluta om detta. Men vi anser att samma princip ska gälla över hela landet. Det är ett enormt ingrepp i den personliga friheten att bli tvångsvårdad. Därför ska den tvångsvårdade inte efteråt behöva drabbas ekonomiskt på grund av vård och behandling som han eller hon inte själv har önskat sig. Som jag ser det är det oanständigt att ta betalt för den vård och medicinering som tvingas på någon. I utskottets bedömning står att läsa att de läkemedel som används inom den slutna vården betalas helt av sjukvårdshuvudmännen. En patient som tvångsvårdas behöver således inte betala för läkemedel. Men när vi talar om kostnader för tvångsmedicineringen menar vi den medicinering som ges i öppenvården. Den är också många gånger en tvångsmedicinering. Ibland ställer man faktiskt krav vid utskrivning från slutenvården, och säger som det är: Du måste gå till primärvården och ta dina sprutor. Där kan man också lägga in hot om hämtning: Gör du inte det så tar vi in dig i sluten vård igen! Jag vet också att det finns sådana här hot: Går du inte och tar dina sprutor så drar vi in ditt körkort! Ibland, om de här patienterna inte infinner sig, åker vårdpersonalen hem till dem och ger dem sprutorna där. Jag vet också att det finns patienter som har begärt att man ska minska på medicineringen för att de inte mår bra av de stora doserna. Men någon minskning får de inte! Detta är också en tvångsmedicinering, som jag ser det, och den tvångsmedicineringen anser vi ska vara avgiftsfri. Fru talman! De som drabbats av psykisk ohälsa utgör på många sätt en mycket utsatt grupp. Det är viktigt att vi alla tänker på det, och försöker förbättra deras situation. När jag säger alla så menar jag alla, och inte bara vi som agerar politiskt. En viktig grupp är t.ex. arbetskamraterna. Det finns många exempel på arbetskamrater som har varit långtidssjukskrivna på grund av psykiska problem. När de återvänder till sitt jobb så vägs allt de gör på guldvåg. Alla andra på jobbet kan göra olika fel och misstag, men den som har varit psykiskt långtidssjukskriven - han får inte göra några fel alls. Då anser man att det är sjukdomen som ligger bakom. Jag tycker alltså att det finns mycket att göra på arbetsplatserna. Arbetet är nämligen lika viktigt för den här gruppen av människor som för alla andra. Fru talman! Jag står bakom samtliga mina reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 8 som handlar om vård och läkemedelskostnaderna.

Fru talman! Jag har bara en mycket liten anmärkning mot vad Thomas berättade här. Det gäller hans likställande av användning av tvångsmedel av bälte och sådant med en behandling av typ ECT behandling. Det är faktiskt två helt olika saker - både principiellt och i verkligheten. Användande av tvångsmedel sker ju alltid emot patientens vilja. Användning av ECT-behandling eller, för den delen, också en medikamentell behandling som kan vara nog så drastisk jämfört med ECT behandling bör om möjligt ske frivilligt. Jag tror inte att ECT-behandling på något ställe i vårt land i dag används om den inte är frivillig. Men den har tyvärr fortfarande ett brett terapeutiskt område när det gäller vissa grova, allvarliga depressioner där medikamentell behandling inte hjälper. Detta var inte meningen som någon anmärkning mot Thomas personligen, men jag tror att man ska hålla isär de här begreppen. Det är viktigt ur teoretisk synpunkt.
Fru talman! Det var inte min avsikt att räkna de här två behandlingarna som samma sak. Jag vet att det är skilda saker. När det gäller tvångsbehandling med el har jag fått uppgiften att av de ungefär 17 000 behandlingar man gör i Sverige om året är ungefär 400 att se som gjorda under tvång.

Fru talman! Många människor med psykiska funktionshinder har återerövrat sina liv under 1990 talet. Från att tidigare ha tillbringat större delen av sina liv på mentalsjukhus, där de blev omhändertagna och i många fall berövade alla former av möjligheter att forma sitt eget liv, har de nu avsevärt större möjlighet att förverkliga sina inneboende drömmar om ett bra liv. Ett bra exempel är den kvinna jag träffade när utskottet var på besök i Sundsvall för att se på den kommunala psykiatrin. Hon berättade hur doktorn på sjukhuset hade sagt till henne: Du får finna dig i att du är en kroniker och aldrig kommer att bli bättre! Genom det som har hänt under 90-talet kan hon nu leva ett fullvärdigt liv. Denna utveckling har också varit möjlig tack vare avvecklingen av mentalsjukhusen, och psykiatrireformen. En lång rad nya behandlingsformer har också vuxit fram under senare tid som just inriktar sig på den grupp av människor som den här kvinnan tillhörde - de som länge har vårdats på sjukhus för psykiska besvär. Även om situationen och villkoren för människor med psykiska besvär har förbättrats avsevärt så är den självfallet långt ifrån tillfredsställande. Fortfarande är det många som drabbas av intolerans och fördomar som vilar på bristande kunskap. Många har också dåliga levnadsvillkor. Särskilt allvarligt är att personer med psykiska funktionshinder är hemlösa i större utsträckning än andra människor - i synnerhet i jämförelse med andra funktionshindrade. Dagligen blir vi påminda om detta förhållande när vi åker tunnelbana eller går på stadens gator. Hemlösheten bland de psykiskt funktionshindrade är delvis en konsekvens av att kommunerna på sina håll har svårt att leva upp till psykiatrireformens målsättning om att kommunerna har skyldighet att ordna bostad åt personer med psykiska funktionshinder. För att underlätta för kommunerna att finna lösningar har regeringen avsatt 30 miljoner som en extra påspädning för dem att komma med nya initiativ. Försöksverksamhet med personligt ombud har visat sig vara mycket framgångsrik när det gäller att förbättra levnadssituationen för personer med psykiska funktionshinder. De personliga ombuden har till uppgift att ge råd och stöd till den enskilde och verka för att samhällets insatser samordnas och kommer till bästa möjliga nytta. Därför tog regeringen i höstas initiativ till att permanenta den här utvecklingen och låta den få spridning i hela landet. Från och med i år kan 45 miljoner kronor användas i detta syfte. Dessa satsningar kommer onekligen i rätt tid. I dag är det uppskattningsvis 15 % av befolkningen i Sverige som har någon form av psykiatrisk diagnos. Flera studier visar att dessa besvär ökar. Vi blir dagligt påminda om det stora antalet människor som stressar och blir utbrända på jobbet. Tempot i samhället har ökat. Arbetstakten skruvas upp och fritiden ska fyllas med alltfler aktiviteter. Samtidigt som många har upplevt mycket svåra år som präglats av arbetslöshet och ekonomisk knapphet, vilket också påverkar människors psykiska hälsa. Fru talman! Rättssäkerheten för människor med psykiska funktionshinder har historiskt sett varit sämre än för andra människor. Det visar inte minst de övergrepp som begicks mot människor på mentalsjukhusen där bl.a. många blev tvångssteriliserade. Därför är jag glad över att vi här i kammaren förra året beslutade att ge dessa människor upprättelse genom ett skadestånd. Hittills har faktiskt 1 700 personer fått skadestånd. Mot bakgrund av detta känns dagens debatt om regeringens proposition om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård angelägen. Förslagen syftar just till att stärka patienternas rättssäkerhet, men naturligtvis även vårdpersonalens. Regeringen föreslår bl.a. förändringar av permissionsreglerna, av reglerna för hur frivillig vård kan omvandlas till tvångsvård om detta är nödvändigt samt att systemet med stödpersoner för patienter ska byggas ut och att stödpersonernas förordnanden kan förlängas för att man bättre ska kunna svara mot patienternas behov. Inom hälso och sjukvårdsområdet är det bara psykiatrin och smittskydd där tvångsåtgärder kan bli aktuellt. Tvångsvård kan bara bli aktuellt ifall en allvarligt psykiskt sjuk människa inte har möjlighet att tillgodogöra sig vård på frivillig grund. Syftet med tvångsvården är att se till att patienten blir i stånd att frivilligt medverka i fortsatt vård. Vi socialdemokrater stöder regeringens föreslagna förändringar av nuvarande lagstiftning för psykisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Regeringens förslag till förnyelse av permissionsreglerna ser vi socialdemokrater i utskottet som nödvändigt för att stärka rättssäkerheten för patienterna. I dag används permissioner på samma sätt som försöksutskrivningar enligt tidigare lagstiftning, vilket inte överensstämmer med intentionen i den nuvarande tvångslagstiftningen som syftar till att få patienten att medverka i frivillig vård. Regeringen föreslår därför att permissioner alltid ska tidsbestämmas. Permission ska kunna ges för visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen. När särskilda skäl föreligger ska permission kunna ges för en längre tid. För att permission under en längre tid ska kunna medges ställs krav på att en samordnad vårdplan ska lämnas in till länsrätten. Den tidigare möjligheten att ge permission till vårdtidens slut föreslås avskaffas. Systemet med stödperson har visat sig vara en ovärderlig tillgång för patienter som tvångsvårdas, men undersökningar visar att det är förhållande vis få patienter som får stödperson. Det beror framför allt på att chefsöverläkarna brister i sin skyldighet att informera patienterna om hans eller hennes rätt till stödperson. Detta är inte acceptabelt. Regeringen ska därför ge Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka informationsinsatserna till chefsöverläkarna, och det tycker jag är bra. I den offentliga debatten har det framförts krav på att det bör vara obligatoriskt att utse stödperson till patienter som tvångsvårdas. Vi socialdemokrater i utskottet delar regeringens bedömning att det vore olyckligt att införa en sådan bestämmelse. Dels skulle patienten kunna uppleva detta som kränkande, dels skulle stödpersonen försättas i en besvärlig situation där hon eller han ska stödja en person som inte har bett om det. Många patienter, anhöriga, vårdpersonal och stödpersoner har framhållit behovet av att kunna förlänga förordnandet för stödpersoner till att även omfatta en tid efter att tvångsvården avslutats. I dag är detta inte möjligt om inte socialtjänsten bistår med resurser. Erfarenheterna hittills har visat att denna ordning kan vara olycklig för patienten. Oftast är behovet av en stödperson som störst i det ögonblick då patienten ska tillbaka till vardagen såsom att flytta hem och återuppta arbetet. Därför är det bra att regeringen nu föreslår att förordnandet för stödpersoner kan förlängas till fyra veckor efter vårdtidens avslutande. För att garantera stödpersonens säkerhet kan det i vissa fall vara nödvändigt att han eller hon blir informerad om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Vanligtvis kan detta problem lösas genom att patienten lämnar sitt tillstånd till uppgiftsutlämnande, men i vissa fall medger inte patienten detta. Finns det då starka skäl för att garantera stödpersonens säkerhet föreslår regeringen att chefsöverläkarna ska kunna lämna ut sådana uppgifter. Utskottet anser att det är av största vikt att frågan om vilka befogenheter enligt LPT och LRV som bör tillkomma de läkare som till följd av entreprenadavtal utför tjänster åt ett landsting utan att vara anställda av landstinget utreds närmare. Utskottet anser att det är oklart och därför behöver belysas vilken betydelse begreppet allmän tjänst kan ha i denna och i andra situationer av betydelse i sammanhanget. Regeringen bör därför enligt utskottets uppfattning skyndsamt återkomma till riksdagen i denna fråga. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska göra ett tillkännagivande. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård är områden som är och har varit föremål för stundtals intensiv debatt. Det är positivt i ett öppet samhälle att dessa områden debatteras och granskas kritiskt. Vänsterpartiet anser att befogenheterna att använda tvångsvård inom psykiatrin måste vara mycket noga reglerade och att lagstiftningen måste uppfylla högt ställda krav på rättssäkerhet och värna den enskildes integritet. Det nu föreliggande betänkandet, SoU 13, innebär förbättringar och förtydliganden på flera väsentliga punkter. Vänsterpartiet har aktivt samarbetat med regeringen kring utformningen av den proposition som ligger till grund för betänkandet. Jag ska i det följande kommentera några områden. - lag om psykiatrisk tvångsvård - och i LRV - lag om rättspsykiatrisk vård - som reglerar de tvångsåtgärder som får användas för att personal i hälso och sjukvård får hålla kvar patienter till dess beslut om intagning har fattats. I dagsläget kan sådana åtgärder tillgripas med stöd av allmänna bestämmelser i brottsbalken om rätt till nödvärn eller nödrätt och ansvarsfrihetsbestämmelser. Det är knappast tillfredsställande att LPT och LRV saknar sådana bestämmelser, och de föreslagna ändringarna måste därför ses som förtydliganden. Vänsterpartiet vill understryka att de nu föreslagna ändringarna på intet sätt innebär vidgade tvångsmöjligheter. Detta framkommer också i betänkandet. Av propositionen framgår att föreskrifter tas fram som ska reglera att tvångsåtgärder används restriktivt. De nu föreslagna åtgärderna ska vara avsedda att bättre tillgodose rättssäkerhetskraven för både patienter och personal. En annan förändring som föreslås i betänkandet är skärpningar av bestämmelserna kring möjligheter till konvertering från frivillig vård till psykiatrisk tvångsvård. Sådana möjligheter finns i dag, men i betänkandet föreslås en skärpning av prövningen genom införandet av s.k. tvåläkarprövning och bestämmelser om att konverteringsbeslut alltid ska underställas länsrättens prövning och där prövas i sak. Detta är åtgärder som Vänsterpartiet anser ska förbättra rättssäkerheten. Beslut om konvertering från frivillig vård till tvångsvård måste alltid vägas ytterst noga och användas med stor restriktivitet. Det handlar om tvångsåtgärder mot människor som frivilligt sökt vård och kan självfallet av den enskilde uppfattas som ett övergrepp och därmed riskera att minska förtroendet för den psykiatriska sjukvården hos vederbörande. Detta måste motverkas och de nu föreslagna förändringarna måste uppfattas om åtgärder för att höja rättssäkerheten och bättre tillvarata patienternas integritet. Vänsterpartiet vill som framsteg också framhålla förslagen om att fler patienter kan få tillgång till stödpersoner under vårdtiden och att uppdragen kan fortgå också en tid efter vårdtidens avslutning - det handlar om fyra veckor. Likaså är det positivt att begreppet vårdplan införs och att ändamålet tydliggörs i lagstiftningen samt att en innehållsmässig utveckling av planeringsinstrumentet förutsätts. För såväl arbetet med stödpersoner som vid vårdplanering gäller mycket ofta att en fungerande samverkan med kommunernas socialtjänst kommer till stånd. I dagsläget är bristerna tyvärr alltför stora på många håll och drabbar patienter eller klienter så att ett återinträde i samhällslivet ibland allvarligt försvåras. Det brister betänkligt på många håll i landet när det t.ex. gäller boende, daglig sysselsättning och ett fungerande nätverk. Det här är ett område som vi förutsätter att den särskilde utredare som regeringen har tillsatt för samverkansproblemen granskar och lägger fram förslag på. Ytterligare ett område där det föreslås förändringar är permissionsbestämmelserna. Möjligheten att ge en patient tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningen till vårdtidens slut föreslås bli avskaffad. Permissioner ska alltid tidsbestämmas och stå i överensstämmelse med vårdplanen. Vänsterpartiet anser att de föreslagna förändringarna av permissionssinstitutet i princip innebär förbättrad rättssäkerhet och tydlighet i lagstiftningen. Det kan dock vara på sin plats att noga följa utvecklingen av dessa förändringar. I regeringens proposition nämns ett uppdrag till Socialstyrelsen att följa utvecklingen av dessa förändringar under tre år, och vi menar att det torde vara en väl motiverad åtgärd. Fru talman! Vänsterpartiet har i ett särskilt yttrande klargjort sin syn på möjligheterna att under pågående tvångsvård verkställa beslut om avvisning, utvisning eller utlämning. Vänsterpartiet har tidigare i motioner och i andra sammanhang framfört kritiska synpunkter på sådana beslut. Vi vet att en del människor med tydliga kvarstående vårdbehov råkat mycket illa ut vid eller strax efter verkställandet av besluten. I det nu föreliggande betänkandet finns inga förslag till förändringar av nu gällande bestämmelser. Vänsterpartiet vidhåller sin kritiska uppfattning i denna fråga. Vi anser att bestämmelserna strider mot en human rättstillämpning.

Fru talman! Vi tycker att det här är ett bra förslag. Som vi i det föregående har hört föreslås betydande förbättringar i förhållande till nuläget. Förslagen förbättrar patientens rättssäkerhet, och de ger personalen bestämdare ramar. Jag tycker att Hans Hjortzberg-Nordlund, Susanne Eberstein och Rolf Olsson har lämnat bra redogörelser för ärendet och innehållet i propositionen. Jag är troligen den enda här i kammaren som har att tillämpa denna lag, och jag upplever den som en klar förbättring. Jag ser inte förslaget som heltäckande, som en helt ny lag där allting gås igenom i detalj, utan jag ser det som en förbättring av det som uppenbarligen inte har varit så bra. Sådana här saker är fruktanvärt svåra. Det svåraste som en läkare i allmän tjänst har att göra är att bedöma en människa, ofta en person som man aldrig tidigare har träffat, och skaffa sig en uppfattning om ifall man över huvud taget ska tvinga sig på honom eller henne. Jag tycker att det nu tas ett bra steg på vägen. Det är möjligt att vi när vi arbetar vidare enligt den här nya lagen finner att den behöver förbättras ytterligare, och då ska så ske. Det rör sig om patientens integritet. Man kan tycka att det skulle gå att förebygga en del av det elände som det är fråga om. Ofta sviktar tyvärr nätverket kring de berörda människorna. Där man känner till dessa borde det byggas upp nätverk från kommunens sida för att stötta både de anhöriga och de sjuka. Ofta blir de anhöriga oerhört slitna. Dessutom känner de att de ska gå in i ett slags terapeutsituation, och det ska de naturligtvis inte göra. Då blir de helt nedbrutna. Jag tycker också att det är bra att en kommitté arbetar med påföljdssystemet för psykiskt störda, och jag tycker att det arbetet bör få ta den tid som det tar, eftersom det gäller så oerhört grannlaga frågor. Det är också bra att utskottet tillkännager att begreppet "allmän tjänst" bör definieras bättre. Det var förr provinsialläkarna som utförde de aktuella uppgifterna. I det här fallet är sjukvården en myndighet. Så är annars inte fallet, men just den här lagen och smittskyddslagen, som Susanne Eberstein nämnde, är de två lagar som kan medföra tvång för patienter. Jag tycker alltså att de framlagda förslagen är bra, och kristdemokraterna har inte väckt någon motion i ärendet. Jag menar att utvisning och avvisning av utlänning i tvångsvård hör hemma under ett annat rättsavsnitt än lagen om tvångsvård för psykiskt sjuka. Jag har inget yrkande utan vill bara tala om att jag tycker att det är fråga om bra förslag, som innebär en förbättring i förhållande till nuläget.

Fru talman! Det här är en synnerligen angelägen fråga. Patientgruppen psykiskt störda är inte den mest högljudda gruppen i vårt samhälle, och det är oerhört viktigt att vi ägnar den här gruppen ett stort intresse. Det gäller vissa förbättringar inom den psykiatriska vården, som är ett stort och brett område. Centerpartiet stöder föreliggande förslag, men jag skulle ändå vilja lyfta upp vissa, som jag tycker, viktiga frågor. Det har talats om psykiatrireformen, som var en stor omorganisation. Vi vet alla att den har fört med sig en rad stora problem, som vi verkligen måste ta tag i. Vad gäller tvångsvård vill jag säga att intagning med tvång ju är en kränkning av den personliga integriteten. Skulle man kunna komma därhän att man kunde styra detta på frivillig väg i stället och kunde ingripa i ett tidigare skede skulle mycket vara vunnet. När man kan påverka den enskilde så att denne känner sig själv kunna styra detta blir vården också lättare att genomföra. Det finns en rekommendation om vårdplan, men vi behöver bli bättre på att upprätta vårdplaner. Det ställs i lag också krav på patientansvarig läkare. Det är viktigt att detta är skriftligt fastlagt, så att även anhöriga kan vara väl medvetna om det. Det får inte vara en förvaring utan vårdinnehåll. Vård måste ges i tid, av personal som har kompetens. Mycken kompetens har försvunnit i de omorganisationer som har gjorts på många håll. När man är verksam inom psykiatrin arbetar man med sig själv som redskap, och det frestar på. Därför måste personalen inom psykiatrin få en ständig handledning och ett kontinuerligt påfyllande av kunskap och kompetens. Jag ser härvidlag brister i dagens psykiatriska vård. Man kan jämföra med personal inom psykiatrin, t.ex. en läkare, med en kirurg. En kirurg skulle aldrig genomföra ett ingrepp utan att ha en bra skalpell. Den jämförelsen kan vara bra att göra när man bedömer den kompetens som behövs inom psykiatrin. I den psykiatriska vården förekommer stora och blandade avdelningar med en orolig miljö, som inte är det som patienterna behöver. Neddragningen av antalet vårdplatser är mycket oroande. Det är svårt att bli intagen, och det är långa väntetider, vilket kan leda till att det i slutänden blir en tvångsintagning. Här behövs resurser, och det känns glädjande för mig som centerpartist att vi har lyckats föra över pengar från försvaret till vården, med prioritering just av psykiatrin. Det handlar här faktiskt också mycket om resurser. En annan viktig fråga är bemötandet inom vården, något som har berörts vid många tillfällen. Blir man illa bemött drar man sig för att söka tillbaka igen, och det kan leda till att det i stället blir en tvångsintagning. Därför är det viktigt att arbeta med bemötandet inom vården. Det har här nämnts bältesläggning. I vissa fall är det nödvändigt att ta till sådana metoder när aggressionerna inte kan kontrolleras och i ett akut skede för att få effekt av medicinering, osv. När man kan använda det är en medicinsk bedömning. Men det är otroligt viktigt att det används med restriktivitet och att patienten aldrig får lämnas ensam. Jag skulle också vilja lyfta upp en glömd grupp. Det är de som är dömda till rättspsykiatrisk vård och som annars borde vara inskrivna i omsorgen och vistas inom psykiatrin. Det är ingen som vet hur dessa ska hanteras och behandlas. Det är inte någon stor grupp. Men det är en viktig grupp. Det är viktigt att arbeta vidare med den. Nu har jag förmånen att sitta i just den kommitté som har i uppdrag att föreslå förändringar i påföljdssystemet. Där är den här frågan belyst. Hela betänkandet andas också att vi ska avvakta den utredningen. Det är svåra hänsynstaganden och delikata frågor. Men jag känner att man är på väg att hitta lösningar. Många gånger handlar det om ekonomiska spörsmål och vem som ska betala. Det får aldrig styra och påverka vården för den enskilde. Den enskilde får inte komma i kläm. Det är också mycket diskussioner kring medicinering och vad vården får kosta, vilket som är det billigaste läkemedlet eller vilken personal som är billigast. Också här är det de medicinska kunskaperna som måste vara det styrande. Jag tycker att förslaget om permissionsbestämmelserna är bra. Men man måste naturligtvis vara medveten om konsekvenserna. Dessa människor blir då kvar i vården och upptar en vårdplats, och vårdplatser är det ont om. De kostar pengar. Även om förslaget är bra måste man vara medveten om de konsekvenserna. Förslaget om stödperson är också bra. Men det är patienten själv som avgör om man vill ha en sådan eller inte. De som haft med patienter att göra vet att det inte är alla som vill. I det sammanhanget vill jag också ta upp frågan om stöd efter tvångsintagning. Det är en bra tanke. Det är bra att det finns. Det är också bra att det finns medel till bostäder, t.ex. för de bostadslösa, som ofta är psykiskt sjuka. Men tyvärr är det svårt att använda de medlen, eftersom ingen önskar att ha dessa personer boende som grannar. Det är ett stort bekymmer. Det är viktigt att man har stödpersoner. Även om de som har ett boende måste ha stödpersoner. Det är lätt att säga att det finns pengar, men ser man på verkligheten skiljer det sig. En annan viktig sak är polishandräckning vid transport. Det behövs särskild kunskap och utrustning för det. Det har också där varit diskussioner om vem som ska betala och vem som ska stå för det. Det får inte vara ett hinder. En viktig del är de anhöriga. Vårdpersonal måste ge sig tid att lyssna på patienter och anhöriga och informera. Det kommer ständigt nya exempel där anhöriga inte har fått komma till tals och inte har fått delta, och där de psykiskt sjuka lever i stor misär. Det handlar om tid för personalen att även lyssna till anhöriga. De anhöriga känner sig utanför. Det är också en viktig del att observera. Fru talman! Till sist vill jag säga: Låt oss bibehålla en decentraliserad psykiatri. Ge den kompetens och resurser för att kunna ge vård i ett tidigt skede i en bra miljö. Vi har alla hospitaliseringen i gott minne. Låt oss inte komma tillbaka till det.

Fru talman! Vi moderater har tidigare tydligt visat att vi ställer oss positiva till den fria rörlighet som Schengen för med sig. Från att under snart 50 år ha tagit för självklart att vi ska kunna bortse från gränser inom Norden kommer vi nu att utvidga gränserna för vår fria rörlighet. Naturligtvis för detta med sig vissa problem, men fördelarna överväger om vi ser till att leva upp till de kompensatoriska åtgärder som Schengenavtalet förväntar sig av oss. Trots vår positiva inställning har vi vissa invändningar mot det majoritetsförslag som föreläggs kammaren. Vi har ett antal reservationer, men för tids vinnande kommer jag att yrka bifall endast till reservation 12. Fru talman! I samband med regeringens proposition om Sveriges anslutning till Schengensamarbetet, påpekades från moderat håll att avtalet innebar att ytterligare uppgifter ålades polisen och att situationen redan då var sådan att polisen nätt och jämt klarade av sina dittillsvarande uppgifter. Vi framhöll vidare att polisens ansträngda ekonomi medförde att det knappast kunde förväntas att polisen skulle kunna utföra så mycket mer än det minimala för att uppfylla de förpliktelser som Schengensamarbetet innebär. Vad som då var en allvarlig situation har nu utvecklats till en nationell kris för polisväsendet. Polisbrist råder i princip i hela landet. Det är mot denna bakgrund som polisen nu ska avsätta betydande resurser för att uppfylla Sveriges åtaganden inom Schengen. Enbart den starkt sargade poliskåren i Stockholms län behöver avsätta ca 400 poliser för att uppfylla kraven. Vi moderater vill därför med kraft understryka vikten av att polisen tilldelas nödvändiga resurser, och då räcker inte det anslag som regeringen föreslagit i vårpropositionen. Fru talman! En effektiv brottsbekämpning byggs i första hand upp genom en förstärkning av samarbetet mellan de nationella rättsvårdande myndigheterna. Även gränsöverskridande brott är normalt en fråga för två länder. Men det räcker inte med detta. Det behövs ett rättsligt samarbete också på EU-nivå. Det är viktigt att Europolsamarbetet snabbt utvecklas och fulländas i syfte att kunna börja fungera effektivt i praktiken. Polissamarbetet inom Europol bygger på informationsutbyte och analys. De operativa polisiära insatserna görs i dag enbart av nationella polisstyrkor. I ett längre perspektiv bör övervägas om Europolpersonal, under befäl av nationell polis, även ska kunna medverka i operativa insatser, t.ex. i utrednings och spaningsarbete mot grov gränsöverskridande brottslighet. Genom Schengenavtalet utvidgas rätten till införsel av narkotiska läkemedel. Mot bakgrund av att flera EU-länder inför eller överväger att införa försöksprogram med legal förskrivning av narkotika är det väsentligt att påminna om det uppdrag som regeringen tidigare fått från riksdagen, nämligen att regeringen inom ramen för Europasamarbetet ska verka för en generellt restriktiv förskrivning av narkotikaklassade läkemedel. Fru talman! Slutligen vill jag uppmärksamma en del synpunkter från Invandrarverket. Sveriges operativa Schengeninträde blir i mars år 2001, efter det att Öresundsbron varit öppen i cirka nio månader. Den stickprovsvisa inresekontroll som upprätthållits fram till dess kommer då att upphöra. Det gäller då att förstärka den inre utlänningskontrollen i Skåne. Schengenavtalet förhindrar inte detta, men för detta krävs resurser. Tack för ordet, fru talman.
Fru talman! Egentligen skulle man kunna inleda denna debatt med det välkända uttrycket som alla älskar, nämligen: Vad var det jag sa! För att visa vad jag menar ska jag citera ur Vänsterpartiets reservation i justitieutskottets betänkande 1997/98:JuU15 angående Schengensamarbetet. Vi sade då: "Eftersom förslagen till lagändringar ännu inte presenterats omöjliggörs en heltäckande analys av det nu föreliggande förslaget. När väl lagförslaget föreligger kommer riksdagens medverkan att framstå mer som en formalitet, vilket enligt vår uppfattning inte är förenligt med riksdagens roll som lagstiftande organ. En anslutning till samarbetet framstår därför som odemokratisk." Schengensamarbetet, där det konstaterades att de nödvändiga lagstiftningsåtgärderna skulle komma att presenteras i en senare departementspromemoria. I dag kan vi verkligen säga att vi fått bevis för dessa farhågor. I vår motion angående propositionen som förelagts riksdagen har vi pekat på flera brister och problem i den lagstiftning som vi i dag ska ta ställning till. Detta bemöts med ett understrykande från utskottsmajoriteten, att "riksdagen redan beslutat om Sveriges anslutning till Schengensamarbetet. De lagförslag som nu föreligger avser att genomföra de åtaganden som vi redan gjort." Utskottsmajoriteten fortsätter med att säga: "I sammanhanget bör också påpekas att lagförslagen dessutom bidrar till klarhet om vad som gäller till följd av Sveriges deltagande i Schengensamarbetet." Och då vill jag säga att det är på tiden att vi får denna klarhet. Fru talman! Nu måste jag fråga: Är det en demokratisk ordning att först besluta om en anslutning och därefter två år senare få redovisat vad detta anslutande innebär? Är det så vi i parlamentet ska förvalta vårt förtroende som folkvalda, att få klarhet i vad som gäller med anledning av det beslut som fattats två år tidigare, när det redan är för sent att påverka lagstiftningens innehåll? Det hela känns minst sagt konstigt. Åter vill jag påminna om vad vi sade år 1998: Riksdagens medverkan kommer att framstå som en formalitet. Där är vi i dag. Så till vår kritik i sak angående det förslag som ligger på riksdagens bord i dag. Den första gäller Schengensamarbetets informationssystem, SIS. SIS är ett gigantiskt personregister som tenderar att bli ett övervakningssystem. Redan i dag finns otroligt många personer registrerade i detta system. Den största delen är personer som sökt asyl i något Schengenland. Det kan dock vara så att även du och jag av någon anledning finns där. Trots registrets nästintill otroliga omfattning finns i dag ingen fungerande kontroll eller demokratisk tillsyn över registret. Personer som blivit felaktigt registrerade har mycket små möjligheter dels att få veta att de faktiskt är registrerade, dels att i så fall få rättelse. Är personen dessutom tredjelandsmedborgare och redan utvisad måste denna möjlighet anses obefintlig. Detta är djupt otillfredsställande såväl ur integritetssynpunkt som ur rättssäkerhetssynpunkt. Vad sedan beträffar Sirenestrukturen är den uppbyggd på hemliga handböcker som vi inte har en aning om vad de innehåller. Kontakter sker på informell grund mellan myndigheter, och någon möjlighet att kontrollera vad som verkligen registrerats och vilken information som utbyts finns inte. Att fatta ett beslut om något som bygger på hemliga handböcker och informella kontakter som samtidigt kan komma att beröra så många människor känns inte tillfredsställande. Mycket av den kritik som Vänsterpartiet riktat mot förslaget rör också det faktum att den fria rörligheten synes bli en lyx för få. Priset man får betala är att friheten inskränks för andra. Här handlar det om saker av olika slag. Ett problem är att det fortfarande inte framgår hur man ska undvika diskrimineringen av svenskar med utländsk bakgrund när det gäller den inre kontrollen. Ett annat problem är givetvis att vi bygger murar mot dem som av någon anledning tvingats fly sitt land. Genom att införa nya grunder för avvisning och dessutom spärrlistor kan man konstatera att muren sluts allt tätare. Sverige har anslutit sig till ett antal konventioner för att skydda människors rätt till asyl. Det har också de flesta av de andra länder som berörs av denna nya lagstiftning. Erfarenheterna visar dock att tillämpningen är mycket olika i de olika länderna. Därför verkar det ogenomtänkt att frånsäga sig rätten till en egen nationell prövning. Enligt flyktingkonventionen ska var och en ha rätt att få sin asylansökan prövad på de grunder man framför. Så kan inte bli fallet om vi bifaller lagförslaget. Schengenkonventionen kräver inte heller att uppehållstillstånd återkallas om en tredjelandsmedborgare uppförts på spärrlista, varför en sådan lagstiftning framstår som omotiverad. Fru talman! Inför stora beslut bör en konsekvensanalys göras. Som jag har sagt tidigare känns denna debatt och de beslut som fattas i denna riksdag med anledning av detta ärende mer som en formalitet. För två år sedan skulle vi haft svaren på bl.a. dessa frågor. Vad kommer det att innebära för Sverige? Hur många Schengenpoliser ska vi ha? Hur kommer gränsövervakningen att vara? Hur ska polissamarbetet se ut? Men den konkreta lagstiftningen fanns inte på riksdagens bord när beslutet fattades. För att komma åt den organiserade brottsligheten, narkotikatrafiken och många andra grova brott är det oerhört viktigt att man har ett bra samarbete mellan polisen i de olika EU-länderna och att man också har ett samarbete som ska vara så lite byråkratiskt och så lite krångligt som möjligt. Men det är oerhört viktigt att inte bli blind i EU samarbetet. I stället för att bygga upp ett område med fri rörlighet byggs det upp ett kontrollsamhälle, där människor kontrolleras och registreras i så stor utsträckning att den enskilda individen inte har en möjlighet att själv veta vad som blir registrerat och att själv få upprättelse. Avslutningsvis vill jag säga att jag givetvis står bakom alla våra reservationer, men för tids vinning vill jag endast yrka bifall till reservationerna nr 1, 5

Fru talman! Jag skulle vilja kommentera Sven Erik Sjöstrands påstående om det odemokratiska i att vi nu fattar beslut om samarbetets former efter att för ungefär två år sedan ha tagit ställning Schengenkonventionen. Sven-Erik Sjöstrand satt inte i riksdagen då, men det parti han företräder satt i riksdagen även då. Jag utgår från att Vänsterpartiet noggrant hade analyserat effekterna av Schengenavtalet, eftersom man röstade emot. Vi som var för hade noggrant analyserat det. Det vi nu gör är att vi tar ställning till det praktiska genomförandet. Det framgick tydligt att det var fråga om polissamarbete och övrigt som vi nu mer i detalj har att ta ställning till. Jag vill alltså påminna om att Vänsterpartiet år 1998 sade nej till Schengenavtalet. Då kanske man kan ha viss förståelse för att man nu försöker få det att verka lite annorlunda än vad det egentligen är. Det är ingenting annat än tillämpningsföreskrifter. Jag kan också påpeka att vi redan då hade kunskap om det stora behov av poliser som fanns. Det fanns utredningar gjorda. Sedan är det en annan sak att vissa partier vägrade att tro på vad de utredningarna sade.
Fru talman! Givetvis är det riktigt som Gun Hellsvik säger att Vänsterpartiet sade nej till medverkan i Schengenavtalet år 1998. Jag fanns inte med i riksdagen då. Jag tror att bl.a. Alice Åström var med i den debatten. Alice kan inte medverka i debatten i dag. Jag tror att hon skulle kunna bidra med betydligt mer kunskap i den här frågan och om vad som sades i den här frågan 1998 än vad jag kan. Vad jag också sade i mitt anförande var att vi gärna hade sett att man hade gjort en konsekvensanalys och tagit upp de frågor som vi i dag egentligen ställs inför, t.ex. resursfrågor inom polisen. Vi påpekade också den risk som fanns att ett kontrollsamhälle skulle byggas upp. Som Gun Hellsvik kan läsa i våra reservationer har bl.a. i en reservation föreslagits en parlamentarisk kontroll över registret. Vi tror att det är oerhört viktigt. Sedan sade i och för sig en majoritet i riksdagen ja till Schengensamarbetet. Det får vi ju finna oss i. Men vi har också rätt att framföra vår kritik av implementeringen och de lagförslag som vi i dag diskuterar.
Fru talman! Jag vill än en gång understryka att det faktiskt fanns en analys av resursfrågan. Det fanns redovisat hur mycket polisen skulle behöva förstärkas. Det fanns också redovisat olika alternativ beroende på om Norge skulle anslutas till Schengensamarbetet eller inte. De partier, inklusive det parti Sven-Erik Sjöstrand företräder, som har stått bakom de stora besparingarna inom polisen ansåg att analyserna gav en överdriven bild. I dag tror jag att även de som då hade denna uppfattning inser att man kanske då skulle ha lyssnat och inte skurit ned på det sätt man gjorde.
Fru talman! Jag kan inte säga så mycket om det. Det var år 1998, och då fanns jag inte i riksdagen. Jag har inte gått så långt tillbaka historiskt och tittat på vad som fanns. Därför tycker jag att det är bra att Gun Hellsvik, med den långa erfarenhet som Gun Hellsvik har, kan tillföra debatten denna kunskap. Det är jag tacksam för.

Fru talman! Kristdemokraterna ser det som naturligt att Sverige nu lever upp till de tidigare åtaganden som gjordes när riksdagen 1998 godkände Sveriges anslutning till Schengensamarbetet. Därför står vi till stor del bakom det betänkande om polissamarbete m.m. som vi i dag debatterar. Betänkandet grundar sig dels på förslag från regeringen, dels på motioner från allmänna motionstiden. I några fall har vi reserverat oss, och det är dessa reservationer som jag här avser att beröra. Vi tycker att regeringens förslag att svenska staten ska ersätta skador som uppkommer i samband med utländska tjänstemäns myndighetsutövning är bra. Det är bra från den skadelidandes synpunkt. För denne måste det rimligen ur processuell synvinkel vara lättare att ha skadeståndsanspråk på svenska staten än att behöva vända sig till den utländske tjänstemannen personligen. Mot den bakgrunden, att staten är skyldig att ersätta skador som vållas av utländsk tjänsteman som utövar myndighet här, anser dock kristdemokraterna att det är rimligt att JO och JK ska kunna granska deras tjänsteutövning här. Regeringen hävdar visserligen i propositionen att när utländska tjänstemän utövar myndighet här så utövar de det andra landets myndighet. Enligt majoritetens betänkandetext utgår därför regeringen ifrån att de utländska tjänstemännen när de befinner sig i Sverige står under tillsyn av myndigheterna i sina respektive hemländer på samma sätt som svenska polismän som utövar myndighet i en annan Schengenstat är underkastade JK:s och JO:s tillsyn. Därför har regeringen gjort bedömningen att de föreslagna reglerna ej bör föranleda några ändringar i reglerna om JK:s och JO:s tillsyn. Dessa vaga antaganden tycker vi är otillfredsställande. Vi vill att regeringen återkommer till riksdagen med lagförslag om det som vi här har anfört. Fru talman! I regeringens proposition föreslås en ny lag om Schengens informationssystem, SIS, vilket huvudsakligen är ett spanings och efterlysningsregister. Detta register består av en nationell enhet för varje Schengenstat och av en central teknisk stödfunktion som är gemensam för Schengenländerna. Kristdemokraterna menar att enskilda personers rätt att begära granskning av uppgifter om sig själva hos den nationella tillsynsmyndigheten klart och tydligt bör framgå av lagen. När det gäller polisväsendets förmåga att leva upp till ett väl fungerande polissamarbete inom Schengenkonventionens ramar anser vi att det krävs ytterligare resurser. T.ex. kommer det att gå åt många polisanställda för att kontrollera pass. På vissa håll kan gränskontrollverksamheten förväntas kräva extra stora insatser, t.ex. på Gotland och på de flygplatser som har en mer omfattande internationell trafik. Om inte extra resurser tillförs polisen inför det viktiga samarbetet fruktar vi att polisens prekära situation kommer att ytterligare förvärras med anledning av det redan kärva ekonomiska läget samtidigt som vi i landet har polisbrist, till viss del beroende på några års obefintlig polisutbildning. Även om polisen skulle få merparten av de medel som i vårpropositionen föreslås tillföras rättsväsendet framstår de ändå inte som tillräckliga. Fru talman! Den omfattande narkotikabrottsligheten är ett allvarligt problem inom EU. Vi anser att kampen mot knarket måste intensifieras. En framkomlig väg kan vara att polisbyrån Europol på detta område ges vidgade befogenheter. Det är därför viktigt att Europol byggs ut till en effektiv enhet för gemensam bekämpning av grov internationell kriminalitet. Personal inom Europol bör kunna medverka i operationer när det gäller t.ex. spaningsarbete mot grov gränsöverskridande brottslighet. Europol bör underkastas demokratisk kontroll. Om Europols verksamhetsområde utvidgas är detta extra viktigt. Vi anser även att samarbetet på det straffrättsliga området bör intensifieras. Den organiserade brottsligheten måste kunna mötas med regler som är gemensamma i EU:s medlemsländer. De gemensamma reglerna bör utformas som minimiregler. Det ankommer sedan på varje land att själv bestämma om de egna reglerna ska vara strängare. För vissa brott är det vi här förespråkar särskilt angeläget, t.ex. den motbjudande sexhandeln med kvinnor och barn. Straffen för dylika brott är i vissa medlemsländer alldeles för låga. Vidare måste straffrätten anpassas till den tekniska utvecklingen, så att t.ex. pedofiler kan lagföras när de sprider barnpornografiskt material. Fru talman! Kristdemokraterna står givetvis bakom alla reservationer där vi finns med, men för att måna om tiden nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 18.

Fru talman! Om jag inte hörde fel sade Siw Persson att det behövs ett informationssystem. Jag tolkar det som att man i Folkpartiet ändå är ganska positiv till en utbyggnad av SIS och tycker att det behövs bl.a. mot den organiserade brottsligheten. Men är inte Siw Persson rädd för att det också kommer att innebära ett kontrollsamhälle och att många enskilda personer kommer att ha stora problem att begära en granskning? Jag vet att för Folkpartiet är dessa frågor profilfrågor. Jag vet också att Folkpartiet ligger ganska nära oss i Vänsterpartiet när det gäller flyktingfrågor och flyktingpolitik. Ser inte Siw Persson denna rädsla för att det kan bli ett kontrollsamhälle? Anser inte ni i Folkpartiet att vi bör ha en parlamentarisk kontroll över dessa register?

Fru talman! Samtidigt är det väl så att ni inte har något emot själva Schengens informationssystem. Ni gör en markering med reservationen. Jag vet att för Folkpartiet är ju flyktingfrågorna annars väldigt angelägna, och jag tycker att ni för en bra politik. Jag förstår egentligen inte varför ni inte ställer er bakom vår reservation om en parlamentarisk kontroll.

Fru talman! Miljöpartiet var emot att Sverige undertecknade Schengenkonventionen i december 1996. Vi avslog också regeringens förslag när riksdagen skulle godkänna detta våren 1998. Våra huvudargument emot var att konventionen band upp Sverige att ingå i det gigantiska registersystem som förkortas SIS, Schengen Information System. Där lagras många uppgifter, som också är resurskrävande att hantera. Vi tyckte även att det blev mycket strängare regler för s.k. tredjemedborgare, de som inte har medlemskap i EU eller är anslutna. Vi tyckte likaså att slopandet av personkontrollen av EU-medborgare var fel väg att gå. Man pratade också om kompensatoriska åtgärder. Länge var det ingen som visste vad kompensatoriska åtgärder egentligen innebar. Det var det som var nackdelen med hela det här förfarandet. När det gällde en grundlig diskussion om vad det egentligen konkret innebar var det ingen som egentligen visste det på detta stadium, när det började. Först i mars 2001 kan Sverige anslutas. Först då ser vi konsekvenserna, så det är ett väldigt utdraget förfaringssätt som verkligen drabbar människor. Men ingen vet egentligen förrän långt senare, kan man säga. De kompensatoriska åtgärderna blir hela tiden nya. Steg för steg kommer de att presenteras. De är mer omfattande, mer inskränkande för den enskilde personen. Det verkar hela tiden så positivt med fri rörlighet. Jag har sagt det förut. Det verkar så väldigt bra. Men i själva verket skulle de orden ersättas med vad de verkligen innebär, och det är hemlig kontroll av medborgarna. Nu ska vi alltså godkänna en följdlagstiftning som har utarbetats av regeringen. Först funderade vi i Miljöpartiet över om vi över huvud taget skulle vara med i en följdlagstiftning eftersom vi har den åsikt jag sade. Men eftersom en majoritet har beslutat att vi ska vara med i Schengensamarbetet har vi ändå fått engagera oss i dessa lagar och regleringar. Vi försöker att justera de, som vi tycker, värsta felaktigheterna. Jag går nu in på de reservationer som Miljöpartiet har till detta betänkande och de förändringar vi vill ska åtgärdas. Först har vi registersystemet, SIS. Det finns en spärrlista för vissa medborgare. Det räcker om dessa personer, som det står, "utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet". Vi tycker att denna mening, "hot mot allmän ordning och säkerhet", är väldigt vag och ger utrymme för subjektiv tolkning. Vi kräver en grundligare bedömning innan avvisning kan ske. Men av en artikel i Schengenkonventionen följer att Sverige och övriga Schengenstater åtar sig skyldighet att vägra tillträde för en utlänning som förts upp på den s.k. spärrlistan. Sedan kommer vi över till viseringar. Sverige har fått åta sig att kräva visum av otroligt många fler länder än vi hade från början. Vi har alltså överlåtit beslutanderätten och, kan man nästan säga, myndighetsutövningen till andra Schengenländer. Vi har förbundit oss att införa visumtvång i fråga om dessa länder. Regeringen föreslår att en bestämmelse införs vilken innebär att en enhetlig visering som har utfärdats av en behörig myndighet i en Schengenstat även gäller i Sverige. Regeringen ska även ges möjlighet att ingå avtal med annan Schengenstat, om den staten ska representera Sverige vid beviljandet av viseringar. Inget enskilt land kan avskaffa visumtvånget från något av de länder som finns upptagna på en lista över visumpliktiga länder, eftersom visum till ett land i praktiken kommer att gälla hela EU. Endast 20 länders medborgare slipper visum för att inresa i EU. Den här spärrlistan i Schengens informationssystem gör att man också kan återkalla uppehållstillstånd. Vi vill att Sverige bedömer självständigt, inte schablonmässigt. Miljöpartiet anser i likhet med Sveriges advokatsamfund att det är anmärkningsvärt att ett starkt nationellt intresse i en annan Schengenstat för att en person inte ska beviljas uppehållstillstånd i det landet ska vara tillräckligt för att återkalla ett uppehållstillstånd i Sverige. När det gäller gränsöverskridande övervakning kommer vi numera att tillåta att tjänstemän inom polis och tull får arbeta på svenskt territorium och får även medföra sina tjänstevapen. Om dessa tjänstemän skadar någon person på svenskt territorium är svenska staten ersättningsskyldig utan att det kan ske någon tillsyn av deras utövande såsom vi har för andra tjänsteman som bedriver liknande verksamhet i Sverige - JK och JO. Miljöpartiet anser att man inte kan godkänna detta på dessa grunder. Om svenska staten ska få skadeståndsskyldighet för utländska tjänstemäns handlande och det ska ersättas av svenska staten måste dessa naturligtvis stå under tillsyn. Vi vill över huvud taget inte att de ska bedriva sin tjänsteutövning här. Många gånger när vi får information från Justitiedepartementets tjänstemän till justitieutskottet sägs det att gränsen för samarbetets djup går vid att vi inte ska överlåta myndighetsutövning till andra för att utövas på svenskt territorium. Men det har vi nu gjort! Dessutom avsäger vi oss egentligen självbestämmande över våra egna gränser. Det finns också i Schengens informationssystem otroligt många mixade uppgifter som gör det hela väldigt svåröverskådligt och svårhanterligt. Och offentlighetsprincipen inom Schengen saknas. Det finns spaning och efterlysning av personer, föremål och fordon, och det gäller inte endast av brottslingar utan även andra personkategorier, t.ex. asylsökande. Jag vet att redan Europols register, som hanteras av Rikskriminalen, är otroligt resurskrävande och rörigt, som man säger, och det är svårt att få ut någonting vettigt av det. Det här registret är än värre. När det gäller registeruppgifter anser Miljöpartiet i likhet med Datainspektionen att det direkt ska framgå av lagen om Schengens informationssystem vad som ska gälla för enskildas rätt att ta del av uppgifter som sig själv i SIS. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, Jag vill också kommentera Gun Hellsviks tal om resurser. Jag kan instämma i det, och det har jag gjort hela tiden. Det är faktiskt ett av skälen till att vi är negativa till att vi ansluter oss till Schengensamarbetet. Det kräver otroliga resurser. Det är inte så lätt som Gun Hellsvik här sade, att vi hade trovärdiga utredningar. Jag jagade utredningar som kunde beskriva hur mycket det kostar, hur mycket resurser som ska utgå till Schengensamarbetet. Jag fick en rapport från Statskontoret. Det var den som hade gjorts mest grundligt. Där sade man: Vi kan inte veta alls. Det beror på vilka krav som ställs på Sverige. De kraven kommer att utformas efter flera inspektionsrundor i Sverige. Men vi fick bygga om flygplatser, vi får anställa mycket mer folk för att se till de yttre gränserna. Vi får också en stor kostnad för IT-installationen för register och bevakningen dygnet runt för att kunna lämna ut uppgifter från registret och tolka de mixade uppgifterna. Visst kostar det. Vi tyckte från Miljöpartiet att de pengarna skulle kunna användas mycket bättre här inom den svenska polisen än i detta alternativ. Det är en fråga till som inte har behandlats. Vi har fått ett brev från Hugo Tiberg, som är professor i sjörätt och annan transporträtt, till utskottet. Jag har berört det i diskussionerna inför avtalsskrivningen och inför att vi antog det här i riksdagen. Det gäller de yttre gränserna, hur många problem som kan uppkomma där, inte minst med vår långa sjögräns samt allt det fritidsbåtsfolk som finns här på sommaren. Det är inte alls reglerat. Enligt konventionsartiklarna ska dessa människor kontrolleras precis som vid yttre gränskontroll. Det blir väldigt bökigt och konstigt. Det finns inte ett ord om hur det ska skötas, men enligt konventionstexten ska det göras. Vi har inte behandlat detta i utskottet över huvud taget. Det behövs samarbete, och det har vi diskuterat nog i utskottet. Visst måste vi ha samarbete om brottsligheten, men detta är den sorts institution som gör att man skulle ha kunnat gå smidigare till väga än vad som görs i Schengentraktaten. Tack, fru talman.
Fru talman! Först ett litet påpekande. Det fanns inte bara en utredning, den från Statskontoret. Det fanns också en utredning från Rikspolisstyrelsen som visade på de stora resursbehoven. Sedan lyssnar man tydligen på det man vill lyssna på. Kia Andreasson säger att resurser behövdes till den vanliga polisen. Ja, Kia Andersson och hennes parti ställde sig bakom alla besparingar på polisen på den tiden. Vad jag egentligen skulle vilja få fram nu är den beklämdhet jag känner när jag hör Kia Andreasson lägga en så negativ klang i begreppet fri rörlighet, något som för mig i högsta grad är eftersträvansvärt. Jag tycker att det skulle vara rätt intressant att tänka oss tillbaka till 50-talet när Sveriges riksdag och parlamenten i övriga Norden, på initiativ från Nordiska rådet, fattade ett beslut som egentligen motsvarar Schengen, nämligen den nordiska passunionen. Då slapp vi att använda pass, då skapade vi fri rörlighet inom Norden. Jag har inte gått tillbaka och läst protokollen från riksdagsdebatten då, och Miljöpartiet var inte med i riksdagen på den tiden, fanns inte som parti. Jag hoppas att ingen i dag behöver skämmas över att de då uttalade sig negativt om den fria rörligheten. Kia Andreasson måste nog tillstå att vi i Norden knappast har fått ett kontrollsamhälle trots att vi har och har haft polissamarbete över gränserna, trots att vi har informationsutbyte mellan länderna, trots att vi har ett tullsamarbete. Nu utvidgar vi det för människan eftersträvansvärda, att få röra sig fritt.
Fru talman! Vi i Miljöpartiet är mycket positiva till det nordiska samarbetet och det som sker där. Vi har hävdat att man skulle kunna börja med att göra mera inom det nordiska samarbetet. Men det nordiska samarbetet är inte jämförbart med Schengensystemet. Det gäller ju så många andra länder med annan kulturbakgrund och med en annan lagstiftning. Vi har ganska likartade förhållanden i Norden. Det är det som ligger till grund och som gör det lättare att ha särskilda regler för det nordiska samarbetet. Historiskt sett var det Beneluxländerna, Frankrike och Tyskland som ville ha en zon med passfrihet, precis som i det nordiska samarbetet. Det var ett rimligt krav. De kunde då använda den modell som vi hade använt tidigare. Men att blanda in övriga stater i detta samarbete ställer till besvär, därför att vi är så olika. Vi har så olika grunder. Jag vill bara nämna några punkter som Gun Hellsvik mycket väl känner till. Det gäller bl.a. synen på narkotika och på prostitution och vad Schengen leder till för handeln med kvinnor och barn. Införandet borde inte ske på detta snabba sätt utan att man riktigt är medveten om konsekvenserna. Det är det som är det negativa i hanteringen.
Fru talman! Det var mycket intressant att höra att Kia Andreasson beskriver sin rädsla för Schengen med att länderna har olika kulturbakgrund. För mig är det berikande att vi är öppna och möts i våra likheter och olikheter. Jag är inte rädd för de olikheter som finns. Tvärtom, där finns den positiva och utvecklande utmaningen. Min förhoppning är att den fria rörligheten på sikt ska sprida sig mycket längre än den begränsning som vi fortfarande kommer att ha genom Schengen.
Fru talman! När det gäller kulturspridningen och utbytet är Miljöpartiets synpunkt att de är globala, och att de är - jag instämmer i de orden - berikande och på alla sätt positiva.

Fru talman! Det är nästan så att jag är beredd att instämma i Gun Hellsviks lovsång till Schengen. Jag tycker också att detta är ett mycket stort beslut, och jag tror att det är bra för Sverige att komma med. Det var den 16 april 1998 som vi hade den stora Schengendebatten här i kammaren. Dagens diskussion gäller, som tidigare har sagts här, de förslag till lagändringar från regeringen som behövs för att vi ska kunna bli operativa medlemmar i Schengensamarbetet. Förslaget gäller också ett avtal som Sverige har ingått med Danmark om polisiärt samarbete i Öresundsregionen. Lagrådet har yttrat sig över regeringens förslag, och regeringen har följt de synpunkter som Lagrådet har haft. Utskottet har också inhämtat yttrande från konstitutionsutskottet, socialutskottet och socialförsäkringsutskottet, och även dessa har tillstyrkt regeringens förslag. Till de 24 hemställanspunkterna i betänkandet har det fogats 18 reservationer, och jag tänker beröra de olika förslagen samtidigt som jag kommenterar de flesta av reservationerna. Jag börjar med det polisiära samarbetet och den nya möjligheten till gränsöverskridande övervakning och förföljande. Huvudregeln är att det krävs samtycket av behörig svensk myndighet för att internationell polis ska kunna vidta dessa åtgärder. Endast om det är mycket brådskande får åtgärderna vidtas utan föregående samtycke, och då krävs det att anmälan om att gränsöverskridande skett görs till behörig svensk myndighet så fort som möjligt och att den inte får pågå längre än fem timmar. Om svensk myndighet begär att övervakningen ska upphöra ska detta ske omedelbart. Miljöpartiet har avgett en reservation - som Kia Andreasson här har pratat för - där man är tveksam till att utländska tjänstemän ska tillåtas utföra gränsöverskridande övervakning och att de dessutom ska tillåtas att bära tjänstevapen. Men dessa förutsättningar fanns med redan när vi 1998 beslutade att ansluta oss till Schengenkonventionen, och riksdagen fattade dessutom detta beslut med kvalificerad majoritet. I det här sammanhanget bör vi också nämna det förslag till godkännande av ett avtal med Danmark om polissamarbete i Öresundsregionen som innebär att när en svensk polis följer efter en person i Danmark begränsas rörelsemöjligheten till 25 kilometer från Öresundsförbindelsens slut. Sverige har inte infört motsvarande begränsning för danska poliser därför att vi vill att alla utländska poliser ska behandlas lika. I den föreslagna lagen införs en bestämmelse om att de utländska poliser som kommer till vårt land är skyldiga att följa svensk lag. De ska enligt konventionen vara likställda med svenska poliser när det gäller straffrättsligt skydd, ansvar och skadestånd. Vänstern och Miljöpartiet vill man att JO och JK ska kunna granska utländska polisers tjänsteutövning - Ingemar Vänerlöv har talat om detta. Men enligt regeringens förslag och utskottets tillstyrkan är dessa poliser enligt konventionen underkastade sitt hemlands bestämmelser likaväl som när svenska poliser utövar myndighet i en annan Schengenstat, då är det JO och JK som kontrollerar dem. Därför behövs det inga regeländringar. Så över till SIS, datasystemet som blir ett hjälpmedel för Schengenstaterna där en stat kan lägga in en s.k. rapport med begäran om att en person som är efterlyst i detta land ska kunna utlämnas om han påträffas i ett annat Schengenland. Uppgifterna i SIS får bara avse personer, fordon och föremål. Uppgifterna vad gäller personer får bara avse identitetsuppgifter och en uppgift om huruvida personen är beväpnad eller kan tänkas tillgripa våld. Varje land utser en myndighet som ska ha huvudansvaret för att den nationella enheten fungerar. Dessa myndigheter kallas för Sirenekontor - en besvärlig och lång förkortning. Rikspolisstyrelsen ska vara personuppgiftsansvarig. De myndigheter som kan få tillgång till registret är åklagarmyndigheter, polismyndigheter, Tullverket, Statens invandrarverk och kustbevakningen. Som tillsynsmyndighet för det svenska registret föreslås Datainspektionen. När det gäller denna punkt finns det två reservationer. Den första är signerad av Gun Hellsvik m.fl. som vill att enskilda personers rätt att begära granskning av uppgifter om sig själva klart bör framgå av lagen. Men i Schengenkonventionen ska nationell rätt gälla. Av detta följer att det i den svenska personuppgiftslagen finns bestämmelser som reglerar den enskildes rätt att ta del av information om sig själv. Regeringen föreslår inte att andra regler än personuppgiftslagens ska gälla. Detta innebär att om någon så begär ska uppgifter lämnas ut, såvida de inte är sekretessbelagda. Vänstern och Miljöpartiet vill bl.a. i en reservation ha ett parlamentariskt kontrollorgan för informationssystemet. Man tycker inte att Datainspektionen räcker som tillsynsmyndighet. Men Datainspektionen har denna uppgift vad gäller både polisregistret och Europols register. Konstitutionsutskottet, som har yttrat sig över detta, anser liksom regeringen att det inte behövs något parlamentariskt organ. Utskottet instämmer i detta. "Straffprocessuella tvångsmedel i gränskontrollverksamheten" är rubriken på nästa reservation. Här vill man att regeringen skyndar på utredningen om integritetsfrågorna. Utskottet konstaterar att regeringen är i färd med att ta ett samlat grepp vad gäller de viktiga integritetsfrågorna. Direktiven till denna utredning beräknas bli klara nu under senvåren. Utskottet konstaterar också att frågan om tvångsmedel ska ingå i denna utredning. Vi får avvakta resultatet. Sedan gäller det en reservation vars rubrik lyder "Den inre utlänningskontrollen", något som i huvudsak regleras av bestämmelserna i utlänningslagen. Enligt den lagen är en utlänning skyldig att på begäran av polisman visa upp sitt pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rättighet att vistas i landet. Rikspolisstyrelsen har i samråd med Invandrarverket utarbetat föreskrifter för polisens handhavande av denna verksamhet. Syftet med kontrollerna är i första hand att spana efter personer för vilka det finns ett avvisnings eller utvisningsbeslut. Man ska dessutom kontrollera att utlänningen inte arbetar i Sverige utan föreskrivna tillstånd. Vänstern och Miljöpartiet säger i sin reservation att de kompensatoriska åtgärderna har fått alltför stor tyngd och att detta kommer att drabba svenska medborgare med utomnordisk bakgrund. Socialförsäkringsutskottet säger i sitt yttrande om detta att det synes ofrånkomligt att verksamheten med inre utlänningskontroll måste öka i omfattning. Vårt land är i dag ett mångkulturellt land där invånarna skiljer sig från varandra såväl till namn som till utseende och kanske även vad gäller språket. Kontrollen måste utgå från detta förhållande. Utskottet anser inte att det finns anledning att befara att ökad kontroll leder till diskriminering men förutsätter att regeringen noga följer hur verksamheten utvecklas och vid behov vidtar åtgärder. I artikel 5 i Schengenkonventionen anges att en utlänning kan beviljas vistelse upp till tre månader om han har giltigt pass och giltig visering, om sådan krävs, och inte finns på spärrlista. Med "utlänning" menas i detta fall en person som inte är medborgare i någon av EU:s medlemsstater eller i någon av de stater som deltar i Schengenarbetet. Regeringen föreslår en ändring i utlänningslagen som innebär att en utlänning får avvisas om han inte uppfyller Schengenreglernas inresekrav. Någon skyldighet att avvisa en utlänning som inte uppfyller kraven finns inte. En bedömning ska ske i varje enskilt fall. Den som har rätt till asyl enligt Genèvekonventionen ska inte avvisas med hänvisning till de nya reglerna. När får då ett uppehållstillstånd återkallas? Detta anges i utlänningslagen och får ske om utlänningen har rapporterats på spärrlista eller medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller om det finns mycket starka skäl för en annan Schengenstat att kräva ett återkallande. De myndigheter som ska tillämpa reglerna måste göra en bedömning från fall till fall eftersom det är en mycket ingripande åtgärd. För den som vistats i landet i fyra år eller mer får återkallelse endast ske om synnerliga skäl föreligger. I reservation nr 12, som Gun Hellsvik yrkat bifall till, handlar det om resurser. Man påpekar där, helt riktigt, att det kostar pengar att få delta i Schengensamarbetet och att regeringen måste beakta detta i sitt budgetarbete. I måndags deltog jag i ett sammanträde med polisstyrelsen i Västra Götaland. Vi fick en grundlig genomgång av planeringen inför det operativa Schengensamarbetet. Vi har ju i vår del av landet ett antal flygplatser och en mycket lång kuststräcka. Personalrekryteringen är i full gång - det gäller då inte bara poliser utan också i stor utsträckning civilanställda - och visst krävs det tankemöda och visst krävs det resurser. I vårpropositionen föreslås det, som vi alla vet, en betydande ökning av ramen för rättsväsendet. Hur det här ska fördelas beslutar vi i denna kammare till hösten. Till slut ankommer det på Rikspolisstyrelsen att fördela medlen inom polisen. Reservanterna anser att tillförda medel i vårpropositionen är otillräckliga. Men det är, som vi alla vet, oppositionens privilegium att alltid tycka att det är för lite. Vi får väl se hur långt de tusen miljoner som nu är "nya, friska pengar" räcker. Behoven är stora; det vet även jag. När det gäller Europol finns det tre reservationer. Miljöpartiet säger i en reservation att de vill att man verkar för att Europol ska avskaffas. Gun Hellsvik m.fl. har en reservation om att regeringen bör få i uppdrag att verka för en utvidgning om Europol. Vänstern och Miljöpartiet har en reservation om att man bör verka för att det inrättas ett särskilt kontrollorgan med parlamentariska inslag, som Sven-Erik Sjöstrand har talat om. Utskottet är positivt till Europols utveckling. Europol är ett mycket viktigt organ för att bättre komma till rätta - jag vågar inte säga bara komma till rätta - med den organiserade brottsligheten. Vid mötet i Tammerfors med regeringscheferna antogs ett antal punkter för att ytterligare effektivisera kampen mot organiserad kriminalitet. Arbetet pågår för högtryck i olika arbetsgrupper. Vi bör avvakta en tid för att kunna avläsa resultatet innan man föreslår ytterligare förändringar. Narkotikabrottsligheten behandlas också. I en reservation säger man att kampen måste intensifieras. I det fallet finns det inga delade meningar. Ministerrådet har tillsatt en arbetsgrupp mot olaglig handel med narkotika där Sverige deltar aktivt. Bl.a. har man föreslagit att polisen i EU:s medlemsländer ska vara skyldig att göra kemiska analyser på beslagtagen narkotika och ge sina kolleger i medlemsländerna del av provresultaten. Vad gäller narkotiska läkemedel innebär Schengenkonventionen att en resenär får medföra narkotiska läkemedel för medicinsk behandling under förutsättning att en behörig myndighet i hemlandet utfärdat ett särskilt intyg. Mängden läkemedel får omfatta maximalt 30 dagars förbrukning. I Sverige har vi strängare regler. Man får medföra läkemedel för högst fem dagar. Utskottet har tidigare behandlat denna fråga och begärde då ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen om att Sverige skulle verka för en ändring av Schengenreglerna. Regeringen bedömer nu att det med kravet på ett intyg från en behörig myndighet faktiskt kan bli en bättre kontroll än i dag. Socialutskottet har yttrat sig i denna fråga och tillstyrker, liksom justitieutskottet, regeringens förslag med motiveringen att detta ger en möjlighet till fri rörlighet även för svårt sjuka människor. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Först vill jag justera mitt tidigare yrkande på bifall till reservationer. Jag vill yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 5. Jag hade gått efter det justerade betänkandet. Det har ändrats nu. Jag vill kommentera frågan om rätten att ta del av uppgifter om sig själv i datasystemet. Datainspektionen, som ska vara tillsynsorgan, har själv i sitt remissvar sagt att det hade varit mycket bättre om det hade framgått direkt av lagen om Schengens informationssystem vad som ska gälla om det uppkommer konflikter. Vad är skälet till att man inte kunde bifalla Datainspektionens krav? Jag vill också kommentera det Märta Johansson sade när det gäller avvisning och återkallelse av tillstånd att vara här i landet, nämligen att det ska vara prövning i varje enskilt fall. Då är vi ju överens. Varför kunde inte det framgå? Det finns ändå i konventionen en text och en förbindelse som säger att man skulle kunna göra på annat sätt och att det kunde räcka med spärrlista. Varför framgår det inte tydligt att det ska tolkas så som Märta Johansson säger?
Fru talman! När det gäller Datainspektionen och deras önskemål har jag faktiskt ingen uppgift, så jag kan inte ge något svar på det. Det här har regeringen sagt, och utskottet har tagit det. Vi har inte hört ett ljud om att detta inte skulle vara passligt. När det gäller avvisning och Genèvekonventionen så är det ju konventionen vi har anslutit oss till. Jag vet inte om det var det Kia Andreasson menade - att vi inte släpper in folk.
Fru talman! När det gäller Datainspektionens remisser förutsätter jag att man läser remissvaret och tittar noga på vad som sägs och bedömer det. Det är ju ett väldigt bra institut vi har i Sverige att de som är berörda av ett förslag får komma med förslag till förbättringar. Jag tycker att svaret hänger lite i luften. Märta Johansson ger referens till en annan konvention. Det är ju därför det blir komplicerat, när det står olika texter i olika konventioner som man kan referera till. Därför bör det framgå klart vad som gäller om det skulle uppstå en konflikt.
Fru talman! Jag har inte författat texten, och jag tycker nog att det är tillräckligt det som står.

Fru talman! I mitt inledningsanförande tog jag upp en del frågor som jag tänkte ställa till Märta Johansson. Jag sade bl.a. att det verkar vara en ganska formell debatt vi har här i kammaren i dag. Min första fråga är: Anser Märta Johansson att det är en bra demokratisk ordning att först besluta om en anslutning och två år senare få redovisat vad detta anslutande innebär? Tycker Märta Johansson att det är så vi i parlamentet ska förvalta förtroendet som folkvalda? Vi som har varit kritiska till Schengen kan känna att vi inte kan förändra någonting just nu. Det sägs också i svaret i betänkandet att vi inte kan förändra mycket. Det är snarare så att vi i Sverige ska leva upp till gjorda åtaganden. Hur ser Märta Johansson på frågan om demokrati och att vi ska leva upp till gjorda åtaganden?
Fru talman! Det var klart den 16 april 1998 att det var ramavtalet vi tog. Detaljerna skulle utformas senare. Man kan kanske tycka att det är bättre att ha allting på bordet när man fattar beslut. Det kan även jag tycka. Men förutsättningarna var givna, så detta är inte något överraskande.
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande hade vi gärna sett att man hade gjort en konsekvensanalys. Det här är jättestora ärenden. Vi pratar om många registerfrågor. Vi pratar om polisdatalagen, belastningsregister, misstankeregister m.m. Vi kommer in på SIS som vi har diskuterat. Det är verkligen stora frågor. Att försvara den personliga integriteten är ju viktiga frågor. Att de som söker sin tillflykt till Sverige blir bra behandlade är också en stor fråga. Därför tycker jag att vi skulle ha haft betydligt mer papper på bordet och avvaktat med beslutet om Schengen. Det känns som en parodi att ha den här debatten i dag eftersom vi inte kan påverka någonting. Det är inte så demokratin ska vara i den högsta lagstiftande församlingen i Sverige. Tack.
Fru talman! Sven-Erik Sjöstrand var ju inte med 1998, och kanske inte så noga läste de förutsättningar som gavs till ramavtalet. Sven-Erik Sjöstrand har sin uppfattning. Vi andra visste vad som komma skulle.
Fru talman! Märta Johansson kommenterade vår reservation när det gällde kravet på ökade resurser. Märta Johansson sade att det i vårpropositionen föreslås en ökning till rättsväsendet på en miljard. Man ska komma ihåg att rättsväsendet på ett mycket seriöst sätt har visat att man behöver två miljarder. I vårpropositionen säger regeringen att den här miljarden ska fördelas främst mellan polis, domstolar och kriminalvård. Det ger oss ett klart besked om att polisen i varje fall inte kan få en miljard. Det kommer att ligga under detta. Vi ska till detta koppla att Rikspolisstyrelsen har krävt 1,4 miljarder och pekat på att det är nödvändigt för att man ska klara verksamheten. Nu sade Märta Johansson med vänlig min och med vänligt tonfall att det är oppositionens privilegium att tycka att pengarna inte räcker. Men vi Moderater tycker att vi har gott sällskap av rikspolischefen, som ju inte tillhör oppositionen. Innan han var rikspolischef var han socialdemokratiskt statsråd. Efter det att vårpropositionen lades har han i Polistidningen markerat att man inte kommer att kunna klara sig med de pengar som regeringen föreslår.
Fru talman! Det eviga problemet med pengar lär vi aldrig komma ifrån. Det är ett bekymmersamt läge. Det vet vi. Men tusen miljoner till hela rättsväsendet är ändå väldigt mycket mer pengar än vad vi har fått på länge. Jag litar på att man ska kunna hantera dessa pengar på ett vettigt sätt, och hoppas på tillskott åren därpå.
Fru talman! Vi kan komma ifrån problemet. Från moderat sida har vi föreslagit en ökning för rättsväsendet i enlighet med de visade behoven. Märta Johansson kan övertala sina partikolleger att rösta på vårt förslag. Då klarar vi av problemet.
Fru talman! Om man vill lägga mer pengar på rättsväsendet nu, måste de tas från något annat ställe. Det är inte säkert att det är bättre. Vi vill gärna lägga mycket pengar på det förebyggande arbetet på den sociala sidan så att vi får pengar till våra fritidsgårdar och annat viktigt arbete i vårt land. Men det går åt mycket pengar.

Fru talman! Våren 1998 godkände riksdagen, som tidigare sagts, Sveriges anslutning till Schengensamarbetet. För att Sverige ska kunna medverka fullt ut i samarbetet krävs det lagstiftningsåtgärder, ombyggnad av flygplatser, åtgärder vid gränskontroller plus en massa andra praktiska förberedelser. Detta krävs för att det operativa arbetet ska kunna starta nästa vår.

En av förutsättningarna var att den yttre gränskontrollen, som är anordnad i enlighet med Schengenkonventionens krav, och Schengens informationssystem är infört. Centerpartiet har i sin partimotion i höstas om ökad rättstrygghet yrkat på inledande av en försöksverksamhet med gränsöverskridande polissamarbete i Tornedalen för utvecklande av samarbetet och underlättande av brottsbekämpningen i de regioner där Sverige gränsar till andra länder, t.ex. Tornedalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala. Det finns i Övertorneå kommun redan ett väl utbyggt samarbete när det gäller väsentliga delar av samhällsservicen med Ylitornio kommun på den finska sidan. Möjligheterna att från de nämnda svenska kommunerna i en akut situation förfölja finska brottslingar in på finskt territorium är för närvarande obefintliga, men i och med beslutet om Schengensamarbetet kommer sådana möjligheter att föreligga. Det är min förhoppning att regeringen ger Rikspolisstyrelsen i uppdrag att inleda och utöka ett polissamarbete över gränsen, bl.a. i Tornedalen. Det är sedan upp till Rikspolisstyrelsen att delegera uppgiften till den regionala myndigheten. Det måste till ett nationellt beslut för att ett sådant här förföljande och motsvarande samarbete ska kunna genomföras. Utifrån detta resonemang yrkar jag bifall till Centerpartiets yrkande 20 i motion Ju905. Centerpartiet ställer sig också bakom reservationen om JO:s och JK:s tillsyn. Svenska staten är skyldig att ersätta skador som vållats av tjänstemän som utövar myndighet här. Det är rimligt att JO och JK ska kunna granska deras tjänsteutövning. Dessutom ställer jag mig bakom reservation 6 om straffprocessuella tvångsmedel i gränskontrollverksamheten. Den utredning som regeringen aviserar bör komma så snabbt som möjligt. Det står i betänkandet att det kan ta flera år i anspråk, men vi har nyss från denna talarstol av Märta Johansson fått höra att den ska bli klar sent i år. Centerpartiet ställa sig bakom reservation 4. Enskilda människors rätt att begära granskning av uppgifter om sig själva hos den nationella tillsynsmyndigheten ska klart framgå av lagen. Den alltmer ökande organiserade brottsligheten, som har förgreningar i ett flertal länder, kräver ett utökat polissamarbete mellan länderna. Vi i Centerpartiet anser att det är bra med ett utökat samarbete med Europol, inte minst i förebyggande syfte. Det gäller narkotikahandel, penningtvätt och den alltmer ökande människohandeln. Det krävs dock poliser och resurser för att bedriva detta arbete. Vi hörde också Märta Johansson säga att en stor del är civilanställda, men också för dem krävs det resurser. Jag vill från Centerpartiets sida starkt betona att resurserna inte får tas från den befintliga polisen, som redan i dag har svårt att klara sina åtaganden. Att rycka poliserna från närpolistjänsterna har varit brukligt den senaste tiden, och på många ställen står dessa obemannade. Det måste till både resurser och fler poliser. Det har i andra sammanhang aviserats förändringar t.ex. i tullens verksamhet, och det behövs resurser för att möta de ökande behoven också på detta område. Vi har en lång kust med många möjligheter till införsel. Det måste finnas möjligheter till bevakning. Vi har bara under de senaste dagarna kunnat ta del av uppgifter om stora narkotikabeslag som har gjorts. Hur mycket som passerar gränserna är det ingen som vet. Jag deltog inte vid justeringen men vill med det som jag har anfört i den här debatten markera Centerpartiets ställningstaganden i detta sammanhang.

Fru talman! Jag vet inte om det var jag eller Gunnel Wallin som hörde fel, men det som jag sade om utredningen om integritetsfrågorna var att direktiven håller på att skrivas och ska vara klara under senvåren.
Fru talman! Det är viktigt att vi klargör det här. Jag blev lite förvånad, eftersom det stod att utredningen skulle ta två år. Jag vill verkligen påminna om att det är viktigt att utredningen skyndas på, även om det gäller en svår fråga.

Fru talman! Den nordiska passfriheten har fungerat väl sedan 1954, och Sveriges strävan att bibehålla denna passfrihet har varit ett viktigt inslag i Schengenförhandlingarna. De nordiska länderna har alla deklarerat att den nordiska passunionen ska bestå och att ingen yttre gräns får upprättas mellan de nordiska länderna. Risken är ändå stor att så nu sker. Schengenavtalet är konstruerat för att passa länderna på Europas kontinent, och avtalet skapar omedelbart svårigheter när det ska tillämpas i Sverige. Problem uppstår eftersom all kust per definition är att betrakta som yttre gräns. Därmed drabbas all sjöfart till och från Sverige liksom även sjöfart till och från Gotland av avtalets kontrollkrav, oavsett om kontrollerna fyller någon vettig funktion eller ej. Detta gäller för all handelssjöfart - undantag medges bara för tidtabellsbundna färjelinjer - och även för de många fritidsbåtsägarna, som sedan generationer tillbaka är vana vid att kunna röra sig obehindrat mellan länderna. Den projektorganisation som Rikspolisstyrelsen tillsatte kom också fram till mycket omfattande krav på kontroller både för yrkessjöfarten och för nöjesseglarna. Som exempel kan nämnas att all trafik som passerar Göteborg upp till Vänern skulle tvingas till kaj i Göteborg för besättningskontroll, en rutin som inte har förekommit på flera decennier. Mälartrafiken skulle på samma sätt tvingas kontrolleras i Södertälje. För alla fritidsbåtar skulle i praktiken den nordiska passfriheten upphöra och krav på klarering återinföras på ett mer omfattande sätt än vad som gällde före Sent omsider lär man på departementet ha noterat detta problem, men det finns ingen indikation på vilka åtgärder man avser att vidta. Rikspolisstyrelsens arbetsgrupp lär vara upplöst, och arbetet med tillämpningsbestämmelserna lär ligga nere. Om detta säger utskottet inte ett ord. Min motion, Ju16, avslås utan någon sakbehandling och utan någon motivering över huvud taget. Kia Andreasson har just bekräftat att så är fallet. Fru talman! Sveriges långa kust skapar helt andra förhållanden för gränskontroll än vad som gäller för staterna på kontinenten. Vi har heller inte samma problem med havsövervakning här som t.ex. kuststaterna vid Medelhavet. Det är därför inte rimligt att samma bestämmelser ska gälla vid alla gränser och kustavsnitt oavsett vilka problem som finns. Det är heller inte rimligt att polisen och Kustbevakningen nu tar Schengenavtalet till förevändning för att bygga upp en omfattande kontrollapparat som det inte finns något praktiskt behov av. Jag förutsätter att regeringen i god tid före ikraftträdandet redovisar hur den nordiska passfriheten kan bibehållas enligt nu gällande regler, och det är min förhoppning att man i utskottet delar denna uppfattning. Jag skulle uppskatta om Märta Johansson här kunde bekräfta detta.

Fru talman! Jag yrkar avslag på hela propositionen 1999/2000:64 och bifall till motion Ju20 under mom. 1. I mitt anförande kommer jag först att uppehålla mig vid de mer triviala aspekterna av den nya lagstiftningen om polisarbete m.m. inom Schengen. En av de stora vinsterna med EG, EU och EES är den fria rörligheten för människorna över gränserna. Detta är egentligen endast en viss återgång till förhållanden som gällde före första världskriget, då människorna fick flytta fritt mellan länderna. De inre gränserna skulle återigen om inte försvinna så i vart fall bli mindre påträngande och synliga. Praktiska kompensatoriska kontrollåtgärder av framför allt den gränsöverskridande brottsligheten kan uppnås på olika sätt. Det framgår också av propositionen. Det enklaste sättet är samarbete mellan olika länder med hjälp av modern teknik - datorer, fax, telefon m.m. Sekundsnabba förbindelser kan etableras med andra länders myndigheter samtidigt som de svenska gränsmyndigheterna och svensk polis sköter sina åligganden på svenskt territorium. Detta är en enkel lösning som inte behöver göra intrång på vårt lands självbestämmanderätt och suveränitet. När man ska lösa ett problem har jag lärt mig att det är lämpligt att alltid välja den enklaste lösningen framför den mer komplicerade. Varför gör man inte så? Samarbetet ansågs ha, jag citerar från propositionen: "ett egenvärde i det att samarbetet mellan medlemsländernas myndigheter fördjupas och förstärks." För de länder som anser att EU ska bli en central stat, en helt integrerad politisk union, är Schengenavtalet ett sätt att i det fördolda uppnå politiska mål som man i det längsta gömt undan för medborgarna, framför allt i länder som Sverige, Danmark och Storbritannien. Vi bör därför välja en lösning där vi stärker våra egna resurser hos polis, invandrarverk osv. och avstår från att ge främmande lands myndigheter befogenheter i Sverige. I propositionen väljs inte denna enkla lösning utan en långtgående. Därför bör regeringens proposition avslås. Tyvärr har det visat sig att Schengenavtalet inte motsvarar de förväntningar man ställt på det. Belgien har nyligen suspenderat avtalet gällande passfrihet vid de inre gränserna. Inflödet av asylsökande ökade för snabbt. Schengenavtalet har också medfört att kontrollen av narkotikabrottsligheten har havererat totalt och att korruptionen har brett ut sig. Då blir inte kontrollen av de yttre gränserna särskilt bra. Men så till det allvarligaste: En självständig nation anses ha vissa självklara kännetecken som klart erkända och utmärkta gränser, en egen valuta samt en myndighetsutövning som är förbehållen den egna tjänste och ämbetsmannakåren. Rättssäkerheten hänger samman med att ett land har sina egna myndigheter - polis, tull och domstolar osv. - och att inte andra länders myndigheter tar över. Suveränitet är viktigt för rättssäkerheten och för folks välfärd. Lyssna till Polens uttalande häromdagen om den tyske utrikesministerns tal vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Utrikesminister Fischer talade varmt för EU som politisk union. Han var faktiskt ärlig, för han talade om vad han ville. "Vi", sade Polens talesman, "har slagits hårt och bittert för vår självständighet, när vi levde inom Sovjetsfären. Vi vill inte än en gång ge upp vår suveränitet som vi nu vunnit." Polackerna vet vad de talar om. Lyssna på dem! Men har inte vårt godkännande av Schengenavtalet, eller rättare sagt Amsterdamavtalet, för de hänger ihop numera, gjort att vi inte längre har ett fritt val? Många hävdar detta. Här kommer jag till en av kärnpunkterna i EU-lagstiftningen. Den är svåröverskådlig, och vissa avtal som tillmäts stor betydelse innehåller trots detta få fasta legala förpliktelser. Det är som har sagts i debatten: Var fanns konkreta fakta när vi antog Schengen och Amsterdam? De var de som saknades. Det är därför allting blir så konstigt, och det är därför jag står här. Jag känner att jag faktiskt inte har skött min uppgift riktigt ordentligt. Jag borde ha opponerat mig oerhört mycket mer drastiskt när dessa avtal var uppe. Naturligtvis ska vi komma ihåg att EU:s kärnländer, som vill se en federal lösning, har arbetat medvetet med luddiga formuleringar och mycket lite konkretion. Det är denna målkonflikt vi faktiskt måste se på öppet. Jag är inte ensam om att ha varit försumlig. Jag talade med erfarna brittiska parlamentsledamöter härom veckan, både Labour och Tories, och de sade detsamma. Konkretionen saknas och lagstiftningen är inte som vi är vana att se lagstiftning. Det är detta jag säger: Vi måste säga ifrån någon gång. Jag tror att det är viktigt. Annars kan vi få växande oenighet och växande konflikter. Det är därför jag yrkar avslag på regeringens proposition. Det är väl mest av symbolisk natur, men kanske kan det vara en väckarklocka. Ännu en lärdom bör dras av det här förloppet. Avtal som i grunden syftar till att ändra vår självständighet som nation måste, tror jag, i framtiden bli föremål för folkomröstningar. Nästa avtal som står i tur är avtalet i Nice. Varför? Jo, den politiska eliten och folken har helt uppenbart olika mål. Parlamentsledamoten John Redwood, tidigare minister, är känd för sin självständighet och kunnighet - kanske är han alltför självständig och kunnig för sitt eget politiska bästa. Han har begärt folkomröstning i Storbritannien. Jag kommer att ställa samma krav för svenskt vidkommande vad gäller det kommande avtalet i Nice.

Fru talman! Jag uppskattar Margit Gennsers inlägg och kan instämma i mycket av det hon sade. Men mest väsentligt var just avslutningen - att vi bör dra lärdom av vad vi ser och ta detta som ett exempel för framtiden. Jag hoppas verkligen att Margit Gennser inom sitt parti kan göra halt, att hon kan influera och i samtal med andra visa baksidan av att hantera ett ärende på detta sätt.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Jag kanske försöker föra in en ny tradition av viss självständighet.

Fru talman! I mitt anförande kommer jag att beröra förhållanden på och omkring Gotland. Jag har i en motion, Ju215, särskilt tagit upp hur uppgifterna enligt Schengenavtalet ska lösas på Gotland. Vidare har jag aktualiserat ärendet i en fråga till justitieministern nyligen. Nu är motionen Ju215 behandlad i betänkandet, men enligt min mening har utskottsmajoriteten inte tagit frågan på allvar eller inte förstått frågans betydelse för polisen på Gotland. Utskottsmajoriteten har vidare inte tagit med i beräkningen att vi för Sveriges trovärdighets skull måste uppfylla våra åtaganden gentemot övriga länder inom Schengensamarbetet. I reservation 12 tas det jag anför i motionen upp, och jag beklagar därför att det troligen inte går att samla någon majoritet kring reservation 12. Jag yrkar bifall till reservation 12 under mom. 19. Fru talman! Majoriteten i utskottet avfärdar min motion med hänvisning till ett frågesvar som justitieministern lämnat tidigare. Av svaret framgår att regionala genomförandeplaner tydligen har upprättats. Det är bara det att planer inte löser problemen, utan det är verkligheten som betyder någonting. I genomförandeplanen för Gotland krävs som ett absolut minimum 10 nya polistjänster, helst 15, för att man ska kunna lösa förelagda tillkommande uppgifter. Efter vad jag har erfarit kommer Gotland inte att få dessa nya tjänster. Och även om man hade tilldelats de önskade tjänsterna, hade det inte funnits några poliser att anställa för dessa nya uppgifter. Betänkandet ger därför inte vare sig svar på min motion eller en lösning på den akuta situationen för polisen på Gotland. Det vore intressant att få en kommentar från utskottsmajoriteten om detta. Fru talman! För att göra situationen än värre pågår just nu ett arbete med att avveckla tullens hela organisation på Gotland. Jo, det är sant! För någon vecka sedan gjorde polisen ett stort narkotikabeslag på 1,6 kilo heroin. När nu sådant förekommer är det högst betänkligt att man inför tillkommande nya uppgifter inte förstärker polisen utan i stället försvagar möjligheterna att ingripa genom att avveckla tullen. Så är läget. I ett frågesvar till mig för någon vecka sedan meddelade justitieministern att det är Kustbevakningen som själv har att ta ansvar för både den yttre gränskontrollen och den inre personkontrollen till sjöss. Det är nog bra med det, men Kustbevakningens fartyg är inte alltid bemannade eller till sjöss. Och även om så vore fallet är det inte nöjaktigt med hänsyn till det stora område som farvattnen kring Gotland utgör. De gotländska farvattnen utgör 25 % av Sveriges farvatten och är vår och EU:s huvudsakliga gräns österut. Det är svårt att ingripa med endast ett kustbevakningsfartyg på detta stora område. Justitieministern ger inte någon lösning på hur det ska gå till i sitt frågesvar. Det vore pinsamt om vi inte kan göra trovärdigt att vi klarar övervakningen av denna gräns. Jag beklagar att såväl regeringen som utskottsmajoriteten tar så lätt på denna fråga. Den är självfallet viktig för hela vårt land, men inte minst på Gotlands polisdistrikt är litet, och därför finns det inte någon möjlighet att omfördela inom distriktet. På andra ställen i landet läggs tydligen andra verksamheter ned, och det sker en omfördelning av resurser till dessa nya uppgifter. Det går inte att göra på Gotland. Där finns t.ex. inte fem närpolisdistrikt att lägga ned. Om en omfördelning ska ske - och det måste det göra - så kommer minst tio poliser att tas från nuvarande verksamhet. Var och en inser betydelsen av detta och vad det kommer att få för konsekvenser för nuvarande polisverksamhet. Fru talman! Mina frågor från motionen och min fråga till justitieministern kvarstår: Hur ska det bli möjligt för polisen att lösa förelagda nytillkommande uppgifter utan att det tillförs personal härför? Möjligen har företrädarna för utskottsmajoriteten någon kommentar till detta, eftersom regeringen saknar företrädare här i dag.

Fru talman! Det är riktigt att Gotland har en lång kuststräcka. Det har vi även på västkusten. Om Roy Hansson var här då jag höll mitt anförande, hörde han att jag berättade om att vi i vår polisstyrelse planerar för att Schengensamarbetet ska kunna träda i kraft i mars år 2001, som det är sagt. Jag är alldeles övertygad om att man gör detta på Gotland också. Vi talade om resurser, och vi vet att det tillförs medel. Jag är övertygad om att Rikspolisstyrelsen vid sin fördelning tar hänsyn till Gotlands belägenhet i Östersjön.
Fru talman! Det var ett ganska dåligt exempel att jämföra västkusten med östkusten. För det första utgör Gotlands farvatten 25 % av Sveriges yttre gräns och är EU:s yttre gräns österut. Gränsen västerut vetter mot ett annat EU-land, och det kan därför inte vara lika angeläget att bevaka det. För det andra kan polisdistrikten på västkusten samverka utan större svårigheter. Vart och ett av dem är dessutom större, och det går lätt att samla kraft till sådana här uppgifter. Polisdistriktet på Gotland är det minsta, och det ligger som bekant vatten runtom. Det torde därför vara ganska svårt att samverka med andra polisdistrikt, i varje fall omedelbart. Det var alltså en dålig jämförelse. Efter vad jag erfar är ingen hjälp att vänta från Rikspolisstyrelsen. Att lösa den här nya uppgiften kommer att begränsa polisens verksamhet på Gotland. För detta finns inget försvar, vare sig i betänkandet eller från regeringshåll. Så ser verkligheten ut.
Fru talman! Jag jämförde inte kusterna. Vad jag ville säga med exemplet från västkustens arbete var att det inom varje polisstyrelse i detta land pågår förberedelser för att vi ska kunna delta i det operativa Vi vet också att Schengens inspektionsgrupper reser runt här i landet och ser till att det fungerar. Om de anser att det inte fungerar så godkänns vi inte. När det gäller pengarna tycker jag att Roy Hansson ska vänta till i höst med att måla någon på väggen.
Fru talman! Förberedelser görs i alla polisdistrikt, och jag tror att polismästaren på Gotland var bland dem som var tidigast ute. Hon såg bekymren när det här kom. Hon såg Gotlands isolerade läge i jämförelse med andra polisdistrikt, där det är möjligt att samverka. Visst nämnde Märta Johansson samarbete, men det är skillnad på östkusten och västkusten. På Gotland har vi hela EU:s yttre gräns österut. På västkusten vetter gränsen mot ett annat EU-land. Det är bra att inspektionsgrupperna åker runt och tittar. En farhåga som jag redovisade i mitt anförande var just att det vore pinsamt för Sverige om dessa grupper påtalade att vi inte klarar förelagda uppgifter. Och som jag sade finns det ett kustbevakningsfartyg som har att bevaka 25 % av Sveriges gräns. Då är det inte lätt att göra ingripanden. Jag tror att det kan bli ganska pinsamt om vi får underkänt på den här punkten, och jag hoppas att det inte inträffar. "Vänta till i höst", sades det. Då är det för sent. Det är nu vi måste vidta åtgärder för förberedelserna, såväl för polis, tull som för kustbevakning.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att det här ärendet inte har tillhört de lättaste som jag har varit med om att arbeta med. Det är ett mycket komplicerat och svårt arbete att förstå de här frågorna. Vänsterpartiet står bakom alla tre reservationerna, men jag tänker bara yrka bifall till nr 1 och nr 3. Vi vill först och främst framhålla att förslaget om reglering innehåller många saker som vi tycker är positiva. Vi är väl medvetna om att den internationella brottsligheten ökar och att en av förutsättningarna för att stävja den är att vi har ett väl fungerande samarbete mellan de rättsvårdande myndigheterna i de olika länderna. I denna mening delar Vänsterpartiet utskottets bedömning. Det är bra att det nu blir en enhetlig reglering för under vilka förutsättningar som Sverige kan lämna rättslig hjälp i brottmål. Det handlar om mycket komplicerade frågor, varför enhetligheten är en förutsättning dels för att detta ska kunna förstås av vanligt folk, dels för att det hela ska kunna tillämpas på ett rättssäkert sätt. Det är enligt vår åsikt bra att man förenklar förfarandet vad beträffar ansökningar så att de kan lämnas direkt till åklagare och domstol i stället för att ta omvägen via diplomatiska kanaler. Det är också bra att man åtminstone vad beträffar tvångsmedelsanvändningen bibehåller kraven på dubbel straffbarhet. Den generella regeln att åklagare och domstolar ska kunna ställa upp villkor som begränsar möjligheten att utnyttja överlämnat material är också viktig. Det finns dock andra delar i den föreslagna lagstiftningen som vi ställer oss mer tveksamma till. I detalj har dessa redovisats i vår motion och nu även i de reservationer som vi står bakom, av vilka jag nu bara yrkar bifall till nr 1 och nr 3. Den första reservationen handlar om ett förbud för svenska åklagare att begära rättslig hjälp utomlands med åtgärder som inte är tillåtna i svensk rätt. I Sverige pågår just nu en het debatt om användande av exempelvis buggning i förundersökningar. Den lagrådsremiss som under våren förelagts Lagrådet har fått skarp kritik, och man har åter tvingats ta tillbaka den för omarbetning. I det förslag som i dag ligger på riksdagens bord ger man möjlighet för svenska åklagare att använda sig av tvångsmedel utomlands som inte är tillåtna i Sverige. Detta ger en märklig klang, och kan givetvis inte tolereras. Den andra reservationen handlar om överförande av frihetsberövade för förhör utomlands m.m. Vi anser givetvis att det ska vara möjligt att överföra frihetsberövade för förhör utomlands. Vad vi vänder oss emot i detta fall är återigen att Sverige inte försäkrar sig om att svenska rättsprinciper efterlevs. En person som inte samtycker till att överföras kommer inte att bidra till att föra utredningen vidare framåt. Detta innebär att landet som begärt överförande kommer att vara tvunget att ta till tvångsmedel för att uppnå sitt syfte. Det som då finns till hands är att kräva vittnesmål under ed. Visserligen skyddas den överförde från förhör om egen brottslighet, men detta kan inte anses tillräckligt om svenska rättstraditioner ska anses vara uppfyllda. En annan del av reservationen handlar om rätten till överklagande. Ett överförande för förhör utomlands måste anses vara en så ingripande åtgärd för den drabbade att en möjlighet till överklagande borde införas. Vad sedan beträffar den tredje reservationen vill jag inledningsvis framhålla att den lagstiftning som riksdagen beslutar om i dag också ska kunna tillämpas i morgon. Vad som kan anses självklart i dag kanske inte är lika självklart om ett år. Sverige har anslutit sig till internationella konventioner som konkretiserar innebörden av politiska brott, t.ex. den s.k. terroristkonventionen. Dessa konventioner ska givetvis följas. De europeiska strafflagstiftningarna har dock olika definitioner på vad som är politiska brott, och det kommer antagligen att dröja länge innan vi ser en total harmonisering. Det förslag som i dag ligger på riksdagens bord innebär att vi i ett enda slag godtar övriga EU-länders definitioner av dessa brott. Är vi verkligen beredda att göra det? För övrigt anser vi i Vänsterpartiet att lagstiftningen är märklig; att i dag godta ett förslag som de facto innebär ett godkännande av ett förslag som kommer att presenteras för riksdagen under slutet av året, nämligen godkännandet av Sveriges tillträde till 1996 års konvention om utlämning. Enligt lagförslaget ska beslut om utlämning för politiska brott ligga på regeringens bord. Vänsterpartiet förordar i stället en ordning som innebär att det är domstolen som ska fatta sådana beslut. Detta anser vi dels för att undvika risken för politiskt godtycke, dels för att undvika misstanken om att det kan ligga utrikespolitiska hänsyn i botten för ett sådant beslut. Lika fall ska bedömas lika, oavsett dessa hänsyn och, inte minst, politisk majoritet. Att domstolarna skulle vara sämre skickade att ta hänsyn till internationella överenskommelser är dessutom ett argument som vi inte har någon förståelse för.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

Fru talman!

Vi vill dock inte inrätta överstatliga institutioner och organisationer inom EU och vi vill inte harmonisera strafflagstiftningen inom EU. Men, som när det gäller alla beslut som sker inom EU, så går detta steg för steg i en sådan riktning. Det finns starka grupper och enskilda inom EU som arbetar för en överstatlighet inom rättsväsendet, och att lagarna ska vara lika. Även om tjänstemän på Justitiedepartementet, som jag har sagt tidigare i betänkandet, säger att det inte ska ske på detta sätt så håller det nu hela tiden på att bli så. Regeringens proposition, som är grund för betänkandet, är inte lättläst, fru talman! Det är en svårgenomtränglig textmassa utan konkreta exempel. Ur demokratisynpunkt är inte denna proposition godtagbar. Handläggarna på departementet borde ha Nya testamentet som förebild. Där förstärks teserna med liknelser så att åhörarna kan förstå vad som menas. Det borde vara en självklarhet att konventionstexter åskådliggörs så att den enskilde som läser förstår vad som avses. Annars har vi kommit till den ståndpunkten att vi godtar de regler som ska sammanföras för att bli mer överskådliga - utom i reservation 1, som jag yrkar bifall till. Vi anser nämligen inte att svenska åklagare ska kunna begära rättslig hjälp utomlands även med sådana åtgärder som inte är tillåtna enligt svensk rätt, t.ex. buggning. Jag får en känsla av att det finns ett samband mellan kraven på ömsesidig hjälp i brottmål och regeringens iver att införa buggning i Sverige. Kan det finnas en press på den svenska justitieministern från de andra EU-ländernas ministrar att införa detta tvångsmedel för att dessa efterfrågar tvångsmedlet i det rättsliga samarbetet? Jag bygger mina aningar på ett pressmeddelande från Justitiedepartementet från den tidpunkt då den internationella rättsliga hjälpen vid brottmål skulle tillkännages. Man säger i pressmeddelandet: "Det internationella straffrättsliga samarbetet ställer ökade krav på åklagarna och domstolarna. Sverige blir snart operativ medlem i Schengensamarbetet och samarbetet kommer att ställa stora krav på våra myndigheter när det gäller bekämpningen av den gränsöverskridande brottsligheten." Observera att det står stora krav. Då kan man undra om de här kraven är de som jag sade. Därför är det så svårt, både ur demokratisynpunkt och när det gäller förståelse, att se vad som sker när det kommer propositioner med detta innehåll hela tiden.

Fru talman! I den här propositionen föreslås en ny lag om internationell rättslig hjälp i brottmål. Det är, som de två föregående talarna har sagt, en proposition som det är ganska kämpigt att ta sig igenom för ickejurister. Den nya lagen ska reglera åklagares och domstolars samarbete över gränserna i brottsutredningar och brottmålsrättegångar. De regler som gäller i dag finns i fyra lagar och ett antal författningar. Det är naturligtvis enklare att få dem samlade i en enda lag. Den nya lagen syftar till att möta de krav som ställs på åklagare och domstolar i det internationella rättsliga samarbetet nu när Sverige snart blir operativ medlem i Schengensamarbetet och när EU:s konvention om ömsesidig rättshjälp snart är färdigförhandlad. Den nya lagstiftningen kommer att förenkla och effektivisera samarbetet för svenska och utländska åklagare och domstolar. Man förenklar kommunikationsvägarna till och från Sverige genom att kravet på ansökningar om rättslig hjälp via diplomatiska kanaler tas bort. Åklagare och domstolar tillåts skicka ansökningar och svar direkt till varandra utan att centralmyndigheten blandas in. Man ska också kunna skicka fax och elektronisk post. Kravet på översättningar mjukas upp. Centralmyndighetsfunktionen förs över från Utrikesdepartementet till Justitiedepartementet. Målsättningen bör vara att svenska domare och åklagare ska kunna bistå utländska myndigheter med samma åtgärder som kan vidtas i svenska förundersökningar och rättegångar. Det torde också leda till att svenska myndigheters möjligheter att erhålla hjälp utökas. Vad gäller svenska domstolars möjligheter att begära rättslig hjälp utomlands regleras detta noga i den nya lagen. Svenska domstolar kan inte heller begära hjälp utomlands med andra åtgärder än de som är tillåtna enligt svensk rätt. Däremot blir det möjligt, som Kia Andreasson sade, för svenska åklagare att under förundersökningsförfarandet begära rättslig hjälp utan begränsningar. Begränsningen görs av lagstiftningen i det land där den rättsliga hjälpen begärs. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i en reservation yrkat avslag på att svenska åklagare ska kunna begära rättslig hjälp med åtgärder som inte är tillåtna i Sverige. Men eftersom regelverket i fråga om rättslig hjälp under förundersökningsförfarandet ser olika ut bör inte svenska åklagares möjligheter begränsas mer än nödvändigt. Utskottet föreslår att motionen avslås. I domstolsprocessen krävs det strikta förfaranderegler för att uppfylla rättssäkerhetskraven, och samma flexibilitet kan därför inte tillåtas där. När det gäller överförande av frihetsberövade personer för förhör från en stat som är medlem i EU eller från Norge eller Island ska det enligt propositionen prövas av åklagare. Övriga fall ska prövas av regeringen. Vänstern begär i reservationen förbud mot att överföra en frihetsberövad till en annan stat mot hans samtycke. Man begär också att den frihetsberövade ges rätt att överklaga beslut om överförande. Utskottet anser att det ska vara möjligt att tvinga frihetsberövade personer att medverka vid t.ex. förhör inför domstol eller i brottsutredningar. Bifall till ansökan från annan stat ska dock inte vara obligatoriskt. Om omständigheterna är sådana att den frihetsberövade skulle behöva närvara under en lång tid eller om det kan befaras att han eller hon ska behandlas på ett för Sverige oacceptabelt sätt kan ansökan avslås. Vad gäller överklaganden anser utskottet att det inte behövs särskilda regler i den nya lagen. Det innebär att åklagares beslut i ärenden om rättslig hjälp i brottmål inte kan överklagas. Däremot kan lägre åklagares beslut överprövas av högre åklagare och till sist av riksåklagare om så blir önskvärt. Enligt det nya lagförslaget ska Sverige kunna avslå en ansökan om rättslig hjälp om ett bifall skulle kränka Sveriges suveränitet, medföra fara för rikets säkerhet eller strida mot de allmänna svenska rättsprinciperna. En ansökan får också avslås om gärningen har karaktär av politiskt eller militärt brott. Om åklagare eller domstol finner att en ansökan bör avslås på dessa grunder ska ärendet överlämnas till regeringen för beslut. I vänsterreservationen tas tre olika yrkanden upp i denna fråga. För det första vill man inte att regeringen ska pröva avslagsgrunderna på grund av att det kan vara utrikespolitiskt känsligt och för att man vill undvika godtycke. Utskottet tillstyrker regeringens motivering att man bör begränsa tillämpningen av bestämmelserna och göra dem så enhetliga som möjligt. För det andra säger man att det är otillfredsställande att man inte kan avslå en ansökan från EU länderna, Norge och Island på grunden att det har karaktären av politiskt brott. Utskottet delar inte denna uppfattning. För det tredje säger man att res judicata ska utgöra en obligatorisk avslagsgrund. Utskottet tillstyrker att res judicata, dvs. att dom redan har meddelats, ska vara en fakultativ vägransgrund eller, som vi vanligtvis uttrycker oss när vi inte pratar juristspråk, icke obligatorisk eller frivillig vägransgrund. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det känns lite märkligt när inte Gun Hellsvik som var anmäld på talarlistan finns närvarande. Därför ska jag vara lite rationell och mycket kort beskriva vad betänkandet innehåller. Det här betänkandet, som heter JuU20, behandlar ett regeringsförslag som innebär att riksdagen ska godkänna två rättsakter som rör åtgärder mot penningförfalskning och utprångling av falska pengar. Den 1 januari 1999 infördes euron som gemensam valuta för elva av EU:s medlemsländer. Sedlar och mynt i euro kommer att införas i dessa länder den 1 januari år 2002. Senast den 20 juli samma år kommer de nationella mynten och sedlarna att upphöra att gälla. 1929 en konvention för bekämpande av penningförfalskning. EU har nu utarbetat ett utkast till rambeslut som ska komplettera bestämmelserna i 1929 års konvention. Det föreslås att riksdagen godkänner den internationella konventionen av den 20 april 1929 för bekämpande av penningförfalskning med tillhörande protokoll. Vidare föreslås att riksdagen godkänner det inom EU upprättade rambeslutet om förstärkning av det straffrättsliga och övriga skyddet mot förfalskning i samband med införandet av euron. Några konkreta förslag till lagändringar läggs inte fram i propositionen. Det av regeringen redovisade lagstiftningsbehoven kommer att behandlas i ett senare sammanhang. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Vi moderater ställer oss positiva till konventionen för bekämpning av penningförfalskning och rambeslutet om det straffrättsliga skyddet mot förfalskning i samband med införandet av euro. I detta ärende har vi emellertid ett särskilt yttrande för att i tid klargöra vår uppfattning vad gäller straffrättsligt ansvar för juridiska personer. I den svenska rättsordningen gäller som huvudregel att det straffrättsliga ansvaret ska bäras av enskilda personer. Straffrätten vilar ytterst på att enskilda individer ska vara ansvariga för sina gärningar. Grundläggande straffrättsliga begrepp, som uppsåt och vårdslöshet, kan bara knytas till enskilda personer. Vidare förutsätter straffrättsliga resonemang om individualprevention och allmänprevention att den kriminaliserade gärningen går att binda till en enskild människa. Vissa artiklar i utkastet till rambeslut synes utgå från tanken att straffrättsligt ansvar kan åläggas juridiska personer. Även om rambeslutet inte innebär några förpliktelser för medlemsstaterna att införa ett sådant ansvar vill vi moderater klargöra att det från våra utgångspunkter är uteslutet att medverka till regler om straffrättsligt ansvar för juridiska personer. Men, fru talman, som jag antydde inledningsvis står vi bakom betänkandet.

Fru talman! Karin Pilsäter har ställt tre frågor till mig. Karin Pilsäter ställde samma frågor till socialministern i interpellation 1999/2000:221, som han svarade på fredagen den 10 mars 2000. I första hand vill jag hänvisa till socialministerns tidigare svar. Det Karin Pilsäter tar upp är svåra frågor, främst för de familjer som drabbas. Att förlora ett barn innebär en livslång sorg och saknad. Den akuta krissituation som uppstår i samband med dödsfallet måste hanteras omgående och då av hälso och sjukvården. Här ser jag inget annat alternativ än att sjukvården har ett odelat ansvar för att se till att föräldrarna erbjuds adekvat vård och stöd. Om detta inte fungerar är det brister i vårdkedjan. Vi ska inte acceptera att människor inte får ett respektfullt bemötande i vården. Jag hoppas också att landstingen kan se värdet av föreningars arbete som ett komplement till det stöd som landstingen kan erbjuda. Den statligt finansierade forskningen som bedrivs om spädbarnsdöd kan sägas vara mycket framgångsrik. Forskningen har omsatts i praktiken och fått en omfattande spridning genom flera av våra myndigheter, t.ex. Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen. Inom Socialstyrelsen finns en expertgrupp som arbetar med barn och ungdomsfrågor. Gruppen har till uppgift att omvandla forskningen kring barns och ungdomars hälsa i praktiken, genom att bl.a. ta fram allmänna råd och andra rekommendationer. Även Folkhälsoinstitutet har en barngrupp som arbetar för att sprida kunskap om barn och ungdomar och om hur man kan arbeta hälsofrämjande för denna målgrupp. Forskningen kring spädbarnsdöd har också en framskjuten position i dag. Sverige kan därför uppvisa de lägsta talen när det gäller spädbarnsdödlighet. Karin Pilsäter menar att försäkringskassa, socialtjänst med flera myndigheter behandlar familjer vars barn avlidit som om det bortgångna barnet aldrig funnits. Som konkret exempel på detta menar Karin Pilsäter att det inom föräldraförsäkringen finns regler som behandlar avlidna barn som om de aldrig funnits då familjen ska få ett nytt barn. Föräldraförsäkringen har som mål att stödja föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Föräldrapenning beräknas med utgångspunkt i en förälders sjukpenninggrundande inkomst, SGI, och ska motsvara inkomstbortfallet. I vissa situationer och under viss tid kan en förälder få behålla en SGI trots att han eller hon inte förvärvsarbetar. Sådant undantag från huvudregeln finns t.ex. Återgår föräldern inte omedelbart i förvärvsarbete upphör förälderns sjukpenningförsäkring, om inte föräldern på grund av sjukskrivning får SGI-skydd. Modern har dock alltid rätt till föräldrapenning till och med den tjugonionde dagen efter förlossningen. Detta gäller även i de fall det tidigare barnet avlidit. Föräldrapenningen beräknas då för det nya barnet efter den SGI som gällde när föräldrarna fick det tidigare barnet, den s.k. 2 1⁄2-årsregeln. Jag vill även passa på att nämna att Socialdepartementet har ett övergripande ansvar för barnfrågor, vilket innebär att vi bevakar barnets perspektiv i allt politiskt beslutsfattande inom Regeringskansliet.

Fru talman! Jag vill tacka Ingela Thalén för svaret. Det kan förefalla lite märkligt att ställa i princip samma frågor till ett statsråd som man redan har ställt till ett annat statsråd, men det beror just på att svaret från socialministern kunde sammanfattas i: Hur skulle det se ut om alla startade föreningar? I övrigt är det inte mitt bord. Han hänvisade i grund och botten till biträdande socialministern. Jag tror att ett av problemen är att det här är en fråga som inte riktigt hör hemma någonstans. Om alla är lite ansvariga finns det stor risk att det blir så att ingen riktigt har något samlat ansvar i stället för att det blir mycket gjort. Jag tror att vad som behövs mer än ett antal konkreta förändringar är just en signal ut till systemet från de båda ministrarna om att båda känner ett stort ansvar i stället för att man, som nu, bollar ansvaret lite mellan varandra. Det som behövs är en signal ut till systemet att det här är en fråga som finns, och finns på riktigt. Det är inte rätt, som det i hög grad är i dag, att det är de som själva är drabbade som från socialtjänst, i primärvård, i sjukvård och in till det politiska myndighetssystemet ska behöva förklara att de faktiskt har ett problem och att de behöver hjälp. Det är inte de som ska behöva ta den fajten. Jag hoppas att Ingela Thalén här i dag kan vara med på att skicka en signal ut från den högsta politiska ledningen om att det är myndighet, vårdpersonal, kommunpersonal och ideella organisationer som ska hjälpa och stödja. När det gäller sjukvården och vårdkedjan - ja, det är klart att det kan finnas brister, och det är självklart att det är akutsjukvården som måste ha huvudansvaret. Vi kan se att det finns mycket stora brister när det gäller både kompetens och erfarenhet, men också hur detta på ett vettigt sätt ska kunna knytas samman. I det akuta skedet handlar det självklart om vården, men det bemötande som ges måste ju planeras i förväg. Här tror jag att det skulle behövas initiativ från Socialdepartementet ut till landsting, sjukvård till att bygga upp en beredskap, därför att erfarenhet och kunnande kan inte byggas upp av sig självt. På de stora sjukhusen kan det fungera därför att man har erfarenhet, men på de mindre sjukhusen är inte personalen tillräckligt erfaren och behöver kanske handlingsplaner och goda råd, så att människor inte ska behöva få okänsliga svar eller ett okänsligt bemötande. En annan sak är att vården ändå inte kan klara av att hålla ihop det i längden, utan man behöver andra krafter. Då tycker jag att det är lite tråkigt att man från Socialdepartementets eller regeringens sida år ut och år in på något sätt skickar signalen till den ideella sektorn att det är väl bra att ni finns men just er tänker vi inte stödja, för om vi skulle stödja er måste vi dra ned stödet till någon annan organisation. Då blir förstås signalen att de andra är mycket viktigare. Då hjälper det inte att man säger att landstingen ska tycka att det är viktigt. Man måste centralt skicka en mycket tydligare signal. Det hoppas jag att biträdande socialministern kan göra, även om jag vet att det inte är hon som har hand om organisationsstöd. Det är i och för sig fullt möjligt att ändra på, för det beror ju just på organisationsstödsreglerna att det inte passar in. En tredje sak som jag skulle vilja ta upp är att forskningen faktiskt inte alls är särskilt omfattande. Den gäller rätt lite saker just nu, och det beror väl delvis på att frågan fallit undan lite sedan man fått så positiva resultat omkring plötslig spädbarnsdöd.

Fru talman! Karin Pilsäter har alldeles rätt i att det naturligtvis finns en risk när det gäller frågor som rör det här området. Det är något som tack och lov kanske inte inträffar så ofta. Det ska vi vara tacksamma för, men när det händer är det en katastrof för dem som drabbas. Eftersom det sker lite spritt över året och kanske lite spritt över landet finns det inte en tillräcklig beredskap. Där tror jag säkert att vi kan göra mycket mer, och jag delar Karin Pilsäters uppfattning att man i råd, samtal och diskussioner när det gäller kompetensutveckling och förberedande arbete bör ta upp händelser och risker av det här slaget i samtal med personal. Det är också bra om man inom ramen för diskussionen om kompetensutveckling i försäkringskassorna lyfter in detta som en viktig del i det som handlar om bemötandet av medborgarna. Unga föräldrar som drabbas av att ett barn dör behöver ju särskilt mycket omsorg och särskilt mycket tid från personalen också på försäkringskassorna. Av en ren tillfällighet, kan jag säga, ska jag i dag ha en genomgång med Riksförsäkringsverket. Det är den årliga genomgången och uppföljningen av verksamheten. Då finns det anledning för mig att också nämna den här debatten som en viktig del i kassornas och personalens bemötande av medborgarna. Sedan är det viktigt att regelverket när det gäller föräldrapenningen och sjukpenningen är sådant att de står i samklang med varandra. Jag menar att den genomgång som man gjorde 1995, som förstärkte skyddet för föräldrar i den här situationen, i alla fall till stora delar fångade upp mycket av den diskussion som var. Det kan hända att man fortlöpande behöver se över saker som inträffar. Det gäller alltså både, vill jag säga, när det gäller bemötandet och när det gäller hur systemet fungerar - det hänger naturligtvis samman. Det handlar också naturligtvis om att ge en tydlig signal så att alla de som ska stå beredda att möta unga föräldrar i en sådan här situation har kunskap nog att göra det på ett bra sätt. När det gäller forskningen måste jag erkänna att jag nog inte har så väldigt mycket mer att säga just nu. Det är väl i så fall en sak som jag får gå tillbaka och fundera över om det är som Karin Pilsäter säger, alltså att man forskar alldeles för lite. Det är inte den signal som jag har fått, men det är väl något som man i så fall får kontrollera.
Fru talman! Man kan ta ett konkret exempel. Jag nämnde just det här med föräldrapenningen och försäkringskassan. Det gjordes ju en genomgång 1995 där man ändrade regelverken. Nu skriver Ingela Thalén i svaret att detta även ska gälla ifall barnet inte längre är i livet, men det är uppenbarligen inte något som man på bred front känner till ute på försäkringskassorna. Det framgår inte av några anvisningar och faktiskt inte heller av propositionen, som jag har tittat på. Det är i och för sig samma sak som att man ute på försäkringskassorna tror att 2 1⁄2-årsregeln bara gäller mammor eftersom det i broschyren står att det gäller om mamman får barn - även om det i lagen står att det gäller föräldrar. Det handlar alltså inte bara om hur det var tänkt utan också om hur väl man faktiskt känner till saker och ting. I normalfallet läser man ju som förälder inte författningskommentarerna, utan man läser broschyrer och tar den information man får. Regelverket i sig är en sak, men det gäller också just bemötandet. Det vore väldigt bra om man i samband med dagens genomgång kunde få en påminnelse om detta. Mycket av det här tror jag beror just på att man inte tänker att det här ska kunna hända: Det händer inte mig och det händer inte någon annan. Som blivande förälder går man ju på olika typer av information, mödravård och annat. Det bara finns inte att det inte skulle gå bra. Det talas om att har man bara klarat vecka 12 så är det klart sedan. När det väl händer vet man inte hur man ska hantera det. Det gäller inte bara föräldrarna utan också folk runtomkring. Det kan bli mycket kommentarer. Men man ska inte behöva höra det på en sjukvårdsavdelning, på försäkringskassan, hos socialtjänsten eller något sådant. Därför tror jag att det är otroligt viktigt att vi vågar tala om det här och att vi talar om det som något som faktiskt händer - och som inte är så väldigt ovanligt heller om man ser på statistiken. Jag vet att det inte är statsråden själva som bestämmer vilka forskningsprojekt som ska sättas i gång, men uppenbarligen är det väl till viss del så att eftersom vi har varit så framgångsrika som vi ändå har varit i Sverige när det gäller plötslig spädbarnsdöd har det blivit som att frågan är löst, eller i vart fall löst så mycket det går. Men dels måste man ständigt hålla diskussionen och informationen om hur man förebygger levande, eftersom vi nu kan mer om det, dels måste vi också gå vidare. Många andra typer av dödsfall skulle kanske gå att förebygga om man kände till mer om det här, om det fanns mer forskning. Och om de varken går att förebygga eller förklara så skulle kanske en vidare forskning ändå kunna leda någonvart. Jag tror att det vore bra om man förde fram att det här är något som är angeläget. Det kanske inte är någon högstatusforskning, vad vet jag? Men det borde vara det. Till sist skulle jag också bara vilja nämna pappornas roll i det hela. Jag tror att det bemötande och den kunskap som finns ändå i väldigt hög grad gäller mammorna. Just föräldraförsäkringsreglerna om 29 dagar och sådant gäller ju enbart mamman medan papporna i många fall i princip lämnas helt utanför.

Fru talman! I uppdraget från regeringen till alla myndigheter och verk ingår ju ett ansvar att arbeta med jämställdhetsfrågor från många olika perspektiv. Det som Karin Pilsäter tar upp nu är naturligtvis en av de viktiga frågorna när det gäller föräldraförsäkringen, dvs. att lyfta in både mamman och pappan på jämlika villkor i försäkringen. Det ska jag ta till mig. Jag menar nog att våra anvisningar och råd är noggranna och väldigt bra utformade. Men det är klart att om de inte är tillräckligt bra för att uppfattas på rätt sätt finns det alltid anledning att gå igenom dem, granska dem ännu en gång och föra en diskussion om huruvida de kan bli så tydliga att de faktiskt är en hjälp och ett stöd till personalen när de ska möta föräldrarna i en sådan här situation. Den här diskussionen kan förhoppningsvis bli precis den signal som Karin Pilsäter önskar sig, och jag kommer att ta med mig de frågor som jag har möjlighet att föra vidare också inom ramen för Riksförsäkringsverkets arbete.
Fru talman! Då vill jag först och främst verkligen tacka Ingela Thalén för att hon tar denna fråga på stort allvar och vill arbeta vidare med den.

Det vore bra för att de ute på fältet skulle kunna fungera som den extra resurs, den stödorganisation, som man behöver ha. På det sättet skickar man också signalen att det här är ett viktigt arbete. Jag tror att så länge man ser människor som vill hjälpa till och människor som vill stödja varandra bara som ett byråkratiskt problem kommer man också att skicka en ganska tydlig signal till sjukvården och till landstingen om hur man ser på detta. Jag förutsätter nästan att Ingela Thalén kommer att försöka hitta ett sätt att utöver centrala myndigheter, landsting, primärvård och kommuner samverka med den ideella sektorn.

Fru talman! Agneta Brendt har frågat om jag avser att inom EU eller tillsammans med den kanadensiska regeringen internationellt verka för ett genomförande av en s.k. Tobinskatt eller ett förslag med liknande målsättning. Det finns ett samhällsekonomiskt intresse av ekonomisk stabilitet, inte minst på de finansiella marknaderna. Instabilitet och osäkerhet skapar ett ogynnsamt investeringsklimat och sämre tillväxtförutsättningar. Den ekonomiska politiken kan bidra till stabilitet genom starka statsfinanser och låg inflation. I en sådan miljö blir spekulation på de finansiella marknaderna mindre intressant. Detta visar bl.a. de svenska erfarenheterna. Det finansiella systemet fyller en rad mycket viktiga samhällsekonomiska funktioner som utgör förutsättningar för en hög välfärd. Det finansiella systemet möjliggör överföring av resurser över tiden och mellan länder, branscher och företag. De finansiella marknaderna ger också möjlighet att sprida och minska risker. Detta skapar förutsättningar för investeringar och tillväxt. Den s.k. Tobinskatten kan beskrivas som en skatt på finansiella transaktioner. Avsikten är att genom olika hinder minska omsättningen och förhoppningsvis minska intresset för spekulation. Denna skatt har diskuterats bland politiker och ekonomer under lång tid. Rent principiellt är det mycket viktigt att det finansiella systemet är utformat så att det bidrar till - och inte destabiliserar - den samhällsekonomiska utvecklingen. Diskussionen om åtgärder som syftar till att förbättra det finansiella systemets funktionssätt, t.ex. Tobinskatten, är viktig och ska fortsätta. Men man ska ha klart för sig att en helt avgörande förutsättning för att en Tobinskatt ska bli verkningsfull, är att den genomförs globalt. Även om den skulle genomföras i flertalet länder, inklusive de största, är risken stor att några ställer sig utanför. De finansiella marknaderna skulle därmed tendera att flytta från de ekonomier där övervakningen och kontrollen ändå fungerar bäst. Förutom detta har debatten visat att den s.k. Tobinskatten är långt ifrån invändningsfri. En omsättningsskatt ger, vilket är en del av syftet, försämrad likviditet. En mycket stor del av likviditeten på de finansiella marknaderna utgörs emellertid av transaktioner som syftar till att omfördela och minska risker. En skatt på finansiella transaktioner skulle därmed minska möjligheten att skydda sig mot risk. Resultatet kan bli högre räntor, eftersom aktörerna på de finansiella marknaderna kommer att försöka få kompensation för den försämrade likviditeten och ökade risken. Försämrad likviditet kan också medföra en ryckigare och mer instabil prissättning. Det är dessutom inte rimligt att äventyra de finansiella marknadernas funktion för att söka lösa helt andra problem, såsom att generera tillräckligt med resurser för utvecklingsbistånd. Vad som krävs på detta område är att fler industriländer - liksom Sverige - lever upp till sina internationella biståndsåtaganden.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för svaret på min interpellation. Det är naturligtvis ett samhällsekonomiskt intresse att det skapas ekonomisk stabilitet på de finansiella marknaderna. Asienkrisen och krisen i Brasilien är ju avskräckande exempel på instabilitet och osäkerhet som har skapat både ett ogynnsamt investeringsklimat och sämre tillväxtförutsättningar. När det gäller behovet av ekonomisk stabilitet överensstämmer min uppfattning helt och hållet med finansministerns. Problemet som jag ser det är kanske snarare att vi i dag på grund av globaliseringen har fått en global och transnationell struktur över den nationellt baserade kapitalismen, en finansiell struktur som inte längre har någon klar nationell hemvist utan som i ordets verkliga bemärkelse är just global. Vi har fått en global ekonomi utan ett globalt samhälle. För att lösa de globala problemen så räcker det inte med nationella eller regionala lösningar, utan problemen måste angripas på ett globalt plan. Anledningen till att jag skrev min interpellation är den oro jag känner för den framtida finansieringen av FN:s verksamhet. Det är en oro som jag delar med framför allt en lång rad NGO:er, vilka ser Tobinskatten eller en liknande mekanism som en möjlig framtida finansieringskälla för FN:s verksamhet. Som jag skrev i interpellationen växer kraven på att FN ska medverka eller spela en huvudroll i konfliktförebyggande och fredsbevarande operationer. Men tyvärr har medlemsländerna inte gett organisationen ekonomiska möjligheter att leva upp till dessa krav. Det internationella biståndet har t.o.m. minskat, och FN lider av denna underfinansisering. Jag delar naturligtvis finansministerns åsikt att problemet i första hand måste lösas genom att medlemsländerna betalar sina avgifter. Men det behövs också nya finansieringskällor. Och även den s.k. Carlsson-Ramphal-kommissionen framförde förslag om regleringar av de internationella kapitalmarknaderna. Och ett av förslagen var att införa en internationell skatt på kapitalrörelser över nationsgränserna. Syftet med det föreslaget var delvis att ge FN större och tryggare inkomster men också att motverka alltför snabba internationella kapitalrörelser. Jag delar också finansministerns uppfattning att Tobinskatten långtifrån är invändningsfri. Men det är glädjande att finansministern ändå anser att diskussionen om åtgärder som syftar till att förbättra det finansiella systemets funktionssätt är viktig och ska fortsätta. Min fråga blir därför: Ser finansministern någon möjlighet att internationellt verka för en mekanism med liknande målsättning?
Fru talman! Jag vill tacka Agneta Brendt som har skrivit en interpellation i denna viktiga fråga och önska henne lycka till med det interna opinionsarbetet inom socialdemokratin. Vi har ju vid flera tillfällen haft möjlighet att här i kammaren ge regeringen i uppdrag att i internationella sammanhang verka för ett införande av Tobinskatt. Men vi från Miljöpartiet har tillsammans med vänsterpartisterna varit de enda som har varit beredda att ställa oss bakom ett sådant beslut. Det är viktigt att folkvalda politiker förbehåller sig rätten och ser till att de har intresset och förmågan att formulera de spelregler som kapitalet har att följa och modet att föreslå bromsande åtgärder på områden där marknaden fungerar lite väl friktionsfritt i dag, där frihet är detsamma som hänsynslöshet. Tobinskatten har diskuterats länge, men ingenting har gjorts. James Tobin föreslog redan 1978 en global omsättningsskatt på valutatransaktioner, ett sätt som han själv uttrycker som att kasta lite grus i maskineriet på en redan då alltför friktionsfri valutamarknad. Beträffande Bosse Ringholms svar vill jag säga att den enorma omsättningen på valutamarknaden knappast är nödvändig för att klara likviditetsproblemet. Varje dag omsätts 1 500 miljarder dollar på valutamarknaderna. I de allra flesta fall - över 95 % - saknas varje form av koppling till ett utbyte av varor eller tjänster. Det är bara fråga om spekulationer i valutarörelser i en jakt på snabba och stora pengar. Jag undrar om inte finansministern ser detta som ett problem. En omsättningsskatt på blygsamma 0,25 % skulle inte nämnvärt påverka transaktioner som utgör betalning för varor och tjänster, men den skulle stävja valutaspekulation, där man just utnyttjar minimala kursförändringar, och där vinstmarginalerna ofta är mycket små. De medel som denna skatt drar in skulle, föreslog Tobin och Agneta Brendt, kunna gå till multilateralt bistånd inom ramen för FN-systemet. Denna omfattande valutahandel utnyttjar och bidrar till instabilitet i valutasystemet, i de allra flesta fall med allvarliga problem som följd. Kriser som de i Mexiko, Sydostasien, Ryssland och Brasilien förstör på några få dagar frukterna av många års produktivt arbete och försätter de länder som drabbas i en oerhört problematisk situation, både ekonomiskt och socialt. Socialdemokraterna försöker nu sälja in EMU som ett sätt att motverka kapitalets makt. Men om man vill omsätta sin retorik i praktisk handling, vore det då inte rätt naturligt att i EU - oavsett EMU anslutning eller inte - och i andra internationella sammanhang verka för införandet av en Tobinskatt?
Fru talman! Det här är en oerhört viktig diskussion - så långt är jag överens med Agneta Brendt och Matz Hammarström. Vi skulle naturligtvis inget hellre önska än att vi hittade en finansiering av många internationellt viktiga uppgifter där det i dag inte fungerar tillräckligt bra. Redan i dag har vi problem inom FN-systemet och det internationella biståndssystemet. Det är inte alltid som vi har en säkerställd finansiering. Tyvärr finns det stora bidragsgivare, stora finansiärer, som ibland undanhåller sin del av ansvaret. Därför håller jag med om att vi bör fortsätta en diskussion på området. Om det är Tobinskatt eller någon annan typ av idéer som ska användas kan man ha delade meningar om. Vad jag velat peka på är att det här är något som påverkar inte bara det som är själva syftet bakom Tobinskatten, utan det påverkar naturligtvis hela den internationella finansiella marknaden. Den är global i ordets egentliga bemärkelse. Därför finns det skäl att väga in alla de risker som finns med den här typen av projekt. Men det är inte detsamma som att säga att vi därför att det finns invändningar och risker - jag belyste ett antal sådana i mitt svar - inte skulle kunna föra en diskussion om detta. Jag är medveten om att det är ett stort steg att ta när det gäller Tobinskatt och den typen av finansiering; detta utöver att vi kanske också måste ägna mycket energi åt att få fungerande finansieringskanaler att bättre verka för framtiden. Jag vet att det har tagits initiativ inte bara i Kanada utan också på andra håll för att få till stånd en fortsatt diskussion i olika internationella forum. Så långt är jag överens med Agneta Brendt och Matz Hammarström. Jag välkomnar alltså en sådan fortsatt diskussion, även om jag kanske ser några fler problem med den diskussionen också.
Fru talman! Det är positivt att finansministern anser att det eventuellt skulle vara möjligt att föra den här diskussionen. En invändning som finansministern har och som ofta har framförts mot Tobinskatten är att den, för att bli verkningsfull, måste genomföras totalt globalt. Alla nationer måste vara anslutna. Risken finns ju alltid att några ställer sig utanför och då spolierar det hela. En finsk ekonom har helt nyligen gett ut en bok där han tillbakavisar en del av de invändningar som brukar resas mot förslaget om en Tobinskatt. Han hävdar bl.a. att det borde gå att genomföra skatten även om bara en grupp nationer inledningsvis ansluter sig. Min fråga är: Hur ser finansministern på det?
Fru talman! Det primära är inte att få en finansieringskälla till FN-engagemang, utan huvudsyftet med Tobinskatten är, som jag ser det, att komma åt de skadliga effekterna av valutaspekulationer. Jag tycker att det är viktigt att Sverige och Socialdemokraterna i Sverige uppmärksammar att det börjar hända mycket internationellt. Agneta Brendt nämner en del av det. Hon nämner Kanada i sin interpellation men det gäller många fler ställen. I franska nationalförsamlingen, i amerikanska kongressen och i EU-parlamentet togs för drygt en månad sedan ett initiativ till ett internationellt parlamentarikerupprop för införandet av en Tobinskatt. Man samlar nu in namnunderskrifter. I Frankrike togs 1997 initiativ till en Internetbaserad förening för beskattning av finansiella transaktioner, ATTAC, som nu har 20 000 medlemmar fördelade på lokalavdelningar i en rad länder i såväl första som tredje världen. Också i sitt opinionsarbete har ATTAC varit framgångsrikt. I dag ställer sig 60 % av fransmännen bakom införandet av en Tobinskatt. I nationalförsamlingen har en ATTAC-klubb bildats som samlat 130 ledamöter, även åtskilliga borgerliga. Trycket i Frankrike ökar nu på att frågan om en Tobinskatt görs till en viktig profilfråga under det stundande franska EU-ordförandeskapet. I fjol röstade en överväldigande majoritet i det kanadensiska parlamentet, inklusive finansministern där, för en motion som ålade regeringen att verka för att någon form av Tobinskatt införs. Nyligen undertecknade över hundra ledamöter av det brittiska underhuset en motion med liknande krav. Röster höjs också i parlamentariska församlingar på många håll - I slutet av juni hålls i Bryssel en internationell Tobinkonferens med parlamentariker från hela världen.

Fru talman! Det finns ju flera syften bakom Tobinskatten och diskussionen om den. Det är riktigt att det inte bara handlar om att skapa finansiella källor för olika typer av internationella aktiviteter, utan det handlar också om att skapa en stabilitet i det internationella finansiella systemet. Men det systemet i sin tur är beroende av ett antal andra faktorer. Jag underströk i mitt svar, och tycker att det är viktigt att påminna om det, att om ett lands egen ekonomi och många centrala länders egen ekonomi har en sund ekonomisk utveckling och en god och stabil ekonomisk utveckling är det kanske ett väldigt bra bidrag, en bra grund, för att skapa ett intresse också för att utveckla någon form av vidgat internationellt ansvarstagande. I sista hand handlar det ju också om att undvika att det internationella finansiella systemet utsätts för olika typer av spekulation, vare sig det handlar om valutaspekulationer eller det handlar om någonting annat. Jordmånen för det är naturligtvis bättre för dem som vill spekulera om det inte i grunden finns en sund ekonomi i de olika nationella ekonomierna. Det tycker jag är den första försvarslinjen. Som jag sagt är jag öppen för en fortsatt diskussion, även om jag tror att det finns ett antal invändningar kring Tobinskatten som det finns skäl att ta upp i fortsättningen och som hänger ihop både med det internationella finansiella systemet och, naturligtvis, med att det inte är så lätt att kanske gå före med en grupp länder. Agneta Brendt tar upp frågan om det kan tänkas att en mindre grupp länder skulle kunna gå före. Det är väl det som i realiteten har skett, i varje fall från finansieringssynpunkt, i många andra globala sammanhang där några länder faktiskt har tagit på sig ett betydligt större ansvar. Jag vill gärna erinra om att inte minst Sverige i olika internationella bistånds och finansieringssammanhang varit det land som oftast plogat för detta och kanske framgångsrikt fått med andra, så i och för sig är metoden prövad och använd och kan diskuteras i sammanhanget. Men då är frågan alltid vad man kan uppnå. Är det fråga om intresset för att få in inkomster eller är det fråga om intresset för att påverka systemet? Ska man påverka systemet och undvika destabilisering i ett internationellt finansiellt system fordras det naturligtvis att det är många som är med om det hela, för annars har det inte tillräcklig genomslagskraft.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation och för den, som jag ändå tycker, positiva inställning som finansministern har till att i framtiden föra en diskussion om de möjligheter som ligger i att skapa bättre resurser för FN och också påverka kapitalströmmarna över huvud taget. Tack!

Fru talman! Mats Odell har frågat mig om åtgärder för att rätta till påtalade brister i svensk kapitaloch förmögenhetsskatt. Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig vilka förslag till förändringar i uttaget av förmögenhetsskatt och fastighetsskatt som regeringen kommer att lägga fram under 2000. Carl Fredrik Graf har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att åstadkomma en förbättrad skattestruktur avseende inkomstbeskattningen, förmögenhetsskatten, kapitalbeskattning, beskattningen av personaloptioner samt beskattningen av hushållsnära tjänster. Då de olika frågorna är starkt kopplade till varandra besvarar jag dem i ett sammanhang. Regeringen har under det senaste året, såväl i budgetpropositionen för 2000 som i den ekonomiska vårpropositionen, redovisat sin syn i ett antal centrala skattefrågor. I budgetpropositionen angavs inriktningen på en reform av förvärvsinkomstbeskattningen med kompensation för egenavgifter och med höjning av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster. Ett fullt genomförande av denna reform - som förstärker såväl fördelningspolitiken som arbetslinjen - kommer att innebära en sammanlagd skattesänkning på 48 miljarder kronor. Ett första steg har genomförts under innevarande år. Regeringen konstaterade i vårpropositionen att det är angeläget att reformen fullföljs. I vilken takt detta ska ske kan dock avgöras först efter förnyade bedömningar av de offentliga finanserna, det ekonomiska läget och utvecklingen av lönebildningen. Regeringen återkommer till dessa frågor i höstens budgetproposition. Som redovisats i vårpropositionen skulle en återgång till en fastighetsbeskattning enligt ordinarie regler - tillsammans med effekter på förmögenhetsskatten - leda till ett ökat skatteuttag på 8 miljarder kronor. Regeringen gjorde den bedömningen att en sådan förändring i skatteuttaget mellan åren 2000 och 2001 inte är godtagbar och aviserade därför förslag till höstens budgetproposition som begränsar en sådan ökning. I de fortsätta övervägandena bör också beaktas de betänkanden som lämnats av Fastighetstaxeringsutredningen och Fastighetsbeskattningskommittén. Den pågående internationaliseringen av den svenska ekonomin och dess effekter på bl.a. kapitalbeskattningen inklusive företagsbeskattningen är viktiga frågor som regeringen tar på största allvar. En redovisning av regeringens syn på beskattning av bolagsinkomster gjordes i budgetpropositionen för år 2000. I vårpropositionen har regeringen gått vidare och aviserat att det inom kort ska tillsättas en utredning med uppgift att förbättra underlaget för den framtida skattepolitiken på detta komplexa område. Jag vill också hänvisa till det arbete som Sverige deltar i inom EU och OECD för att motverka skadlig skattekonkurrens. När det slutligen gäller skattesamtalen har jag som bekant kommit fram till att det inte finns skäl att fortsätta samtalen i den form de hittills haft. Detta innebär naturligtvis inte att överläggningar med andra partier i dessa frågor inte kan bli aktuella i framtiden.